Herr talman! Jag vill först erinra om skrivningen i reservationen, där det sägs: ”Denna anslagspost bör därför enligt utskottets mening i år höjas med 200 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit och fr.o.m. nästa år helt täcka de kostnader för forskarutbytet med öststaterna som hittills bestritts av medel från statens naturvetenskapliga forskningsråd och styrelsen för teknisk utveckling.

Det belopp som nu utgår för denna forskning är nämligen betydligt större än vad som kan framgå av motionen och reservationen. Det kan vara skäl att här erinra om att de uppgifter som utskottet infordrat innebär — låt mig räkna upp några siffror — att statens medicinska forskningsråd för det första ställer till förfogande 50 000 kronor för sådan forskning gemensamt med Sovjetunionen. Statens medicinska forskningsråd ställer ytterligare 6 000 kronor till förfogande — dessa medel går genom Ingenjörsvetenskapsakademien. Vidare ställs från statens naturvetenskapliga forskningsråd till förfogande för forskningsutbyte med Sovjet 30 000 kronor. För forskningsutbyte med Tjeckoslovakien ställs 25 000 kronor till förfogande. Så kommer anslagen från styrelsen för teknisk utveckling — 47 000 som rör Bulgarien, 70 000 som rör Sovjet, 25 000 som rör Tjeckoslovakien, och för diverse länder 24 000. Det är alltså en summa på 277 000 kronor. Men detta är inte hela det belopp som forskningen kostar per år. Dessa siffror som jag nämner gäller alltså innevarande budgetår. Till detta får sedan läggas de 50 000 kronor som man inom svenska institutet använder för samma ändamål — alltså forskarutbyte med Östeuropa. Vidare får till detta läggas kostnader som styrelsen för teknisk utveckling lägger ned direkt på forskarutbyte med Östeuropa. 1969/70 låg den siffran någonstans mellan 100000 och 200 000 kronor — låt mig gissa på 150 000. Om man räknar ihop dessa belopp finner man att siffran för forskarutbytet och den gemensamma forskningen med Östeuropa är 475 000 kronor. Reservanterna säger att nu skall staten gå in här genom ett riksdagsbeslut och så skall man anslå 200 000 kronor och därmed lösgöra de medel som utgår från dessa institutioner för att i stället använda medlen i en inhemsk forskning.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
Herr talman! Herr Arne Geijer i Stockholm säger att egentligen vill reservanterna sänka anslagen till det här forskarutbytet med Östeuropa. Men så är det ju inte. Vi reservanter och motionärer har bara diskuterat de kostnader som vi är skyldiga att ta på oss genom de bindande överenskommelser som de här båda akademierna har ingått, och de uppgår, som jag sade i mitt anförande, till omkring 325 000 kronor. I den siffra på 450 000 kronor som anges i majoritetens skrivning ingår även andra kostnader, och jag redogjorde i mitt inlägg för skillnaden mellan de här två typerna av kostnader. De kostnaderna ligger utanför de av akademierna ingångna avtalen. Det går alltså inte att jämföra siffran 450 000 med vårt yrkande. Inte heller är det någon ny princip som vi inför. Redan nu utgår ju 50 000 kronor under huvudtiteln till detta ändamål, och vi vill att det anslaget skall ökas ut. Men huvudfrågan är ju, herr Geijer, att om man vill främja det vetenskapliga utbytet med Östeuropa — och om det brukar det ju sägas många vackra ord när svenska statsråd far i österled eller när vi har besök här — så bör man se till att denna verksamhet får nödvändiga medel utan alltför mycket krångel. Det gör vi om vi anslår medlen direkt under tredje huvudtiteln. Vi gör en klarare prioritering och akademierna skulle då veta exakt vad de har att räkna med, utan ytterligare ansökningsprocedurer och utan att behöva slåss om medel som redan är knappa och som under det budgetår vi diskuterar kommer att bli ännu mer knappa. Akademierna skulle lättare kunna planera även för nya insatser som de hittills har måst avstå från att förverkliga. Med ett bifall till reservationen skulle riksdagen alltså kunna markera den politiska vikt man fäster vid dessa kontakter och vid den goodwill de skapar.
Herr talman! Det är klart att jag gärna vill främja forskningssamarbetet med de östeuropeiska länderna lika väl som med många andra länder. Men det är ju inte det som sker enligt motionen och reservationen, utan jag konstaterar att det är fråga om en överflyttning av anslagsmedel från en huvudtitel till en annan. Och om herr Wirmark tror att ärendet inte skall behöva passera riksdagen och behandlas på sedvanligt sätt, ifall man flyttar över dessa medel från en huvudtitel till en annan, så vill jag säga att det i princip blir en likartad procedur. Men vad som är ett sakförhållande med reservationen är att den inte främjar östsamarbetet på forskningens område. Det får inga ytterligare medel. Det är samma belopp det rör sig om, eftersom man kommer att minska anslagen från de institutioner som det här är fråga om. Det är detta som jag har velat konstatera.
Herr talman! I sitt första inlägg hävdade herr Arne Geijer i Stockholm att vi reservanter egentligen vill anslå ett mindre belopp till detta utbyte med Östeuropa, men nu säger han att vi vill ha samma belopp som majoriteten. Vi förutsätter att de belopp som vi flyttar över till tredje huvudtiteln skall kunna användas för andra ändamål, och därför är det senare påståendet som herr Geijer gjorde det riktiga. Akademierna själva är angelägna om att få anslaget denna väg, därför att de anser att det blir enklare. De menar att med den hårdare konkurrens som man nu får vidkännas när det gäller anslagen i forskningsråden och i styrelsen för teknisk utveckling skulle det vara lämpligaste sättet att anslå medlen.
Herr talman! Såvitt jag förstår finns det i detta hus bara en mening i denna fråga; vi önskar alla en mera intensiv verksamhet på detta område. Under år som gått har vi kunnat glädja oss åt att forskarutbytet, kontakterna för utvecklingsarbetet och inledandet av gemensamma projekt har ökat i hög grad visavi östländerna. Det hälsar jag med stor tillfredsställelse. Jag har också många gånger varit med om att diskutera de avtal som ingåtts med en rad öststater och som har fungerat som ett slags paraply för denna verksamhet. Här finns det alltså inga delade meningar. Men som herr Geijer sade är det i själva verket här endast fråga om varifrån anslagen skall tas. Olika forskningsinstitutioner har här bidragit till olika delar och till olika sidor av denna verksamhet, och det är bra. Men nu har de i flera fall begärt att få slippa de kostnaderna och hemställt om att de i stället förs över på ett annat anslag. Reservanterna har då föreslagit att man för över en del av dessa kostnader till utrikesdepartementet. Herr Wirmarks motion går ut på att man skall föra över 400 000 kronor. Dessa forskningsanslag — som går både till styrelsen för teknisk utveckling och till statens naturvetenskapliga forskningsråd — har liksom andra forskningsanslag uppräknats efter en schablon. Vi brukar göra det. Detta betyder att de medel som används för denna speciella verksamhet och bestrides av forskningsråden också har uppräknats i den framlagda budgeten. Nu menar reservanterna att den verksamhet som forskningsråden stöder och bedriver har blivit styvmoderligt behandlad — och den meningen kan man ju ha. Men det är en helt annan fråga. Reservanterna erkänner själva, och herr Wirmark upprepade det i sitt senaste anförande, att nu får forskningsinstitutionerna litet mera att röra sig med. Men det är ju inte den frågan vi skall diskutera, utan forskningsutbytet. Jag kan sluta med att säga att röstar man för reservationen, så blir det ändå inte av den anledningen ett öre mer till forskarutbyte eller andra kontakter med öststaterna på detta område. Det tycker jag är helt avgörande; det borde inte kammarledamöterna bortse från när de går till votering som jag förmodar det blir i denna fråga.

Herr talman! Herr Lange konstaterade att det bara råder en mening här i huset om värdet av detta forskarutbyte, och det tror jag är ett riktigt konstaterande. Men sedan sade herr Lange att reservanterna ömmar för forskningsrådens allmänna verksamhet, som blivit styvmoderligt behandlad genom anslagen i årets statsverksproposition. Och herr Lange menade sig kunna konstatera att det genom reservanternas förslag inte blev ett öre mera till det forskarutbyte med öststaterna som reservationen talar om. Jag tillåter mig nog att själv avgöra vad det är reservanterna ömmar för, herr Lange. Om avtal har ingåtts mellan de båda akademierna och dessa länder, anser vi det vara en viktig sak, att avtalen kan hållas, att man vet att det finns pengar till förfogande. Det kan man nu inte med säkerhet veta med den ökade konkurrens om forskningsrådens anslag, som vi kommer att få under nästa budgetår. Det är att få den garantin vi tycker är så angeläget. Och den kan man inte få på annat sätt än genom det förslag som reservanterna stöder. Dessutom — men det är naturligtvis mera en praktisk angelägenhet — måste det väl vara rimligare att dessa pengar direkt ställs till akademiernas förfogande än att akademierna skall ha besväret att söka medel ur forskningsrådens anslag.
Herr talman! Det kan inte bestridas — det framgår av de petita som forskningsråden ingivit — att forskningsråden har en annan motivering än den herr Turesson nu försökte föra fram för att få dessa anslag överförda till någon annan post i riksstaten. Det är ett faktum. Eftersom de menar — och jag vill inte i och för sig bestrida riktigheten av det — att de kan ha god användning för dessa pengar på andra områden, blir detta den effekt man får räkna med, om man följer reservanternas linje i denna fråga. Det går inte att bestrida helt enkelt. Men det är ju inte vi som i utrikesutskottet eller i samband med utrikesdepartementets huvudtitel skall diskutera hur forskningsanslagen skall beräknas. Hade man varit konsekvent skulle man sålunda möjligen — men det ligger knappast inom ramen för utrikesutskottets möjligheter — ha kunnat räkna ned forskningsanslagen med det belopp som skulle föras över till tredje huvudtiteln på det sätt som reservanterna föreslår. Nej, herr Turesson, det är inte jag som tolkar in någonting i reservanternas skrivning i betänkandet; det har de redan gjort själva då de i sin reservation erkänner att det blir en välbehövlig uppräkning av forskningsanslagen — det lär de väl ändå inte kunna bestrida.

Herr talman! Det är en mycket intressant och sakkunnig motion som herr Wirmark m.fl. skrivit. Jag instämmer helt i motionens syfte och även i de principiella motiveringar som fanns i huvudmotionärens inledningsanförande här. Men om jag och vpk-gruppen i övrigt röstar för utskottets förslag sker det helt enkelt av det skälet att vi inte blivit helt övertygade om att motionärernas och reservanternas linje är bättre än den som utskottet företräder och som herrar Arne Geijer och Lange här har utvecklat vidare.

Herr talman!

Herr talman! Under punkt E 3 i tredje huvudtiteln har i år för första gången tagits upp ett anslag till Europarörelsens Svenska Råd. Det är naturligtvis bra att så har skett, och utrikesutskottet har självfallet tillstyrkt. Anslaget är emellertid av begränsad storlek, och utrikesutskottet har i sammanhanget — under punkten behandlas även anslag till Utrikespolitiska institutet och Svenska FN-förbundet — uttalat att man utgår ifrån ”att ytterligare resureser för den av riksdagen begärda förstärkningen av informationen ställs till förfogande så snart detta är möjligt”. Jag vill här bara framhålla att jag hoppas att anslaget till Europarörelsens Svenska Råd snart skall kunna ökas, detta speciellt med tanke på den stora betydelse som rådets informativa verksamhet har. tilläggsdirektiv för pensionsålderskommittén i enlighet med vad reservanterna anfört samt om åläggande för kommittén att behandla frågan om sänkning av pensionsåldern med förtur,

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4, som vi nu går att behandla, gäller frågan om en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Denna fråga är en stor och angelägen fråga för den halva del av det svenska folket som nu har 67 år som pensionsålder. Detta med en sänkt pensionsålder, har vi från centern sagt, är den mest angelägna fråga som vi har att lösa inför 1970-talet. År efter år under hela 1960-talet har centern återkommit med krav på en sänkning av pensionsåldern. Gången har varit den att andra lagutskottet i rörande enighet har avstyrkt våra motioner, centerledamöterna har reserverat sig för bifall till motionerna och riksdagen har följt utskottsmajoriteten. Därmed har vi tvingats att återkomma varje år under hela 1960-talet och även nu. Det finns ett gammalt talesätt som säger att rättvisan segrar till slut, och det finns all anledning att säga det vid detta tillfälle också. Det skulle vara märkligt om riksdagen på tid och längd skulle ställa sig avvisande till ett rättvisekrav som omfattas av allt fler och fler människor i vårt land utanför detta hus. För dem som har någon kontakt med vardagslivets, blåblusarnas och de valkiga nävarnas människor, torde det stå klart att en sänkning av pensionsåldern är den mest angelägna sociala frågan vi har att lösa i dag. Det är också en viktig kvinnofråga. Ute på arbetsplatserna, i fackföreningarna, i förstamajtågen och i enskilda samtal möter man dessa krav om sänkt pensionsålder. Mot den bakgrunden ter det sig ändock märkligt att motionernas antal med krav på en sänkning av pensionsåldern blivit färre i år än både 1969 och 1970. Är inte frågan lika aktuell 1971 som tidigare eller vilken är orsaken? Menar man möjligen att den utredning som socialministern fick bemyndigande att tillkalla den 27 maj 1970 uppfyller allan rättfärdighet? Ett studium av direktiven till denna utredning, pensionsålderskommittén, ger inga förhoppningar om någon snar lösning av frågan om en sänkt pensionsålder. Jag skall helt kort stanna inför det avsnitt i direktiven som rör frågan om en sänkning av pensionsåldern: ”Konsekvenserna i olika hänseenden av en sänkt pensionålder bör noga övervägas med särskild vikt lagd vid de ekonomiska följderna både för pensionssystemet och för samhället i övrigt. Det bör därvid beaktas att en sänkt pensionsålder inte bara ställer krav på resurser för utgående förmåner utan också innebär ett produktionsbortfall. Angelägenheten av en sänkning av pensionsåldern bör vidare vägas mot andra reformönskemål. Fördelar och nackdelar från såväl den enskildes som samhällets synpunkt bör belysas. Om utredningen stannar för att förorda en allmän sänkning av pensionsåldern bör omfattningen av och takten för genomförandet av reformen också prövas.” Det kan räcka med detta avsnitt av direktiven som ger anledning till många frågetecken och många frågeställningar. De många reservationer som här finns inbakade mot en sänkning av den allmänna pensionsåldern gör att man verkligen blir tveksam. Vad syftar statsrådet till i sina direktiv? Från centern måste vi verkligen ställa den frågan till regeringen och socialministern: Vill man medverka till en sänkning av pensionsåldern? Jag upprepar den frågan: Vill man verkligen medverka till en sänkning av pensionsåldern med så många om som här är redovisade? Var finns de nya djärva tagen i denna fråga? Har man lyssnat på rörelsen och på de allt starkare krav som i sen tid rests om en allmän sänkning av pensionsåldern? Har inte socialministern tagit någon hänsyn till vad andra lagutskottet anförde år 1969 i denna fråga? För att inte andra lagutskottets uttalande skall falla i glömska skall jag — Nr 44 till protokollet foga några meningar ur utskottsutlåtandet, där det heter: Onsdagen den ”Som skäl för en allmän tidigareläggning av ålderspensioneringen 17 mars 1971 åberopas att 67 år är en för hög pensionsålder för åtskilliga arbetstagare med hänsyn till de krav som ställs på individen i arbetslivet. Det framhålls — Sänkning av den också att den höjning av levnadsstandarden som det ökade produktionsallmänna pensionsresultatet medger och som hittills tagits ut i bl.a. längre semester och = åldern kortare arbetsvecka nu bör tas ut i form av lägre pensionsålder. I samtliga berörda motioner framhålls framför allt som motiv för en pensionsreform att ungefär hälften av alla löntagare pensioneras före 67 års ålder och att tungt vägande rättviseskäl talar för att alla blir delaktiga av en sådan ordning. För egen del kan utskottet i stor utsträckning instämma i de synpunkter som motionärerna anfört till stöd för en allmän sänkning av pensionsåldern. Utskottet står inte heller främmande för att utvecklingen går mot ett pensionssystem där alla försäkrade får möjlighet till full ålderspension tidigare än vid uppnådda 67 år. ” Utskottet konstaterade längre fram i sin skrivning att den utredning, som sammanhänger med erforderlig lagstiftning för en sänkning av pensionsåldern, bör med all sannolikhet kunna klaras av på relativt kort tid. Det var som sagt år 1969 som andra lagutskottet gjorde dessa uttalanden. Nu är det 1971. Med de direktiv som pensionsålderskommittén fått ligger frågan om en sänkning av pensionsåldern fortfarande i ett dimhöljt fjärran. Det är därför som riksdagen måste ingripa och driva på frågans lösning. Den höga angelägenhetsgrad som denna fråga har gör att pensionsålderskommittén måste ges tilläggsdirektiv innebärande att arbetet klart och entydigt inriktas på en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år och att den frågan skall utredas med förtur, så att en sänkning kan ske om möjligt redan 1 januari 1972. De konkreta förslag vi har är: en sänkning av pensionsåldern till 65 år för alla och att frågan behandlas snabbt och med förtursrätt. Vilka är då skälen för vår bestämda vilja i denna fråga och för våra konkreta yrkanden? Den nuvarande allmänna pensionsåldern har gällt sedan år 1914. Det har hänt mycket sedan dess. 48-timmarsveckan har blivit en 45-timmarsvecka, och nu är vi på väg mot 40 timmars arbetsvecka. Semestern har blivit fyra veckor från ingenting. Det har skapats ett socialt skydd för medborgarna, inte minst genom de beslut som ligger i 1962 års socialbalk och den påbyggnad av den som har skett. En sak är emellertid oförändrad. Den allmänna pensionsåldern är fortfarande 67 år liksom då den beslöts 1914. Det är en alltför hög pensionsålder med hänsyn till den förslitning av människor som sker i arbetslivet i dag. Därom kan läkarna vittna i sina rapporter: dåliga ryggar, värk i lederna, reumatiska sjukdomar, en allmän nedgång i hälsostatus. Stressjukdomar såsom hjärtoch kärlsjukdomar är ofta återkommande rubriceringar över situationen för många äldre i dag. Med hänsyn till de förändringar som skett i arbetslivet har jag 43 förståelse för att stora grupper förhandlingsvägen har lyckats tillkämpa sig en pensionsålder om 65 år och lägre. Men vad jag aldrig lärt mig förstå är att kragoch manschettyrkena skall ha en pensionsålder av 65 år och lägre jämsides med att kroppsarbetarna, de tunga jobbens folk, med några undantag skall ha 67 år. Jag kan inte förstå var skillnaden ligger och varför just dessa grupper skall ha en pensionsålder vid 67 år. Vilka är det som återfinns i den senare gruppen? Jo, det är främst de som tidigt gått ut i arbetslivet, de som ofta inte har annan utbildning än sexårig folkskola och knappast det, de grupper som främst kan hänföras till de kroppsarbetandes skara. Kan det verkligen vara rättvist och riktigt, ärade kammarledamöter, att dessa människor, som upplevt sin ungdom i Fattigsverige, då utbildning saknades, skall vara satta på undantag hela livet? De har inte bara det tyngsta arbetet. De har också den längsta arbetsdagen och oftast den lägsta inkomsten; dessutom har de också den högsta pensionsåldern. Här talas om jämlikhet som ett nytt honnörsord. Det är tacknämligt att så har skett, men hur är det i verkligheten, om vi bl.a. ser till pensionsåldern och låglöneproblemet? Det finns nämligen ett klart samband mellan dessa frågor. I en nyutkommen lärobok i samhällskunskap för gymnasiet sägs följande, som ur många synpunkter är brännande aktuellt med hänsyn till det ärende vi nu behandlar. Det är en skrivning som det finns all anledning att begrunda: ”Låginkomstoch låglöneproblemet kommer med all säkerhet att bli ett av 1970-talets mest omdiskuterade inhemska samhällsproblem. På det inrikespolitiska planet kan detta problem anses motsvara vad u-landsproblemet betyder på det internationella planet. Mellan den inhemska låginkomstfrågan och den internationella u-landsfrågan finns ett stort antal analogier. Klyftorna tenderar att öka. Utbildningsreformen anses höra till de effektivaste utjämningsmedlen. De bäst situerades välfärd kan till stor del anses vara baserad på de sämst situerades brist på välfärd. Utjämning förutsätter bl.a. att priviligierade grupper medvetet måste ge avkall på sina privilegier.” Vad jag här föredrog var ett ordagrant citat ur läroboken Samhällskunskap för gymnasiet, som utkom år 1970. Dessa lärobokens ord är värda att begrundas både av lärarna och av eleverna i gymnasiet men också av oss här i riksdagen. Vågar man hoppas att dessa ord skall kunna ge något av medkänsla och socialt engagemang inför våra egna svenska problem i detta nu? Menar man allvar med talet om jämlikhet och rättvisa, då finns det anledning att begrunda lärobokens ord. Klyftorna tenderar att öka, stod det, och de bäst situerades välfärd kan till stor del baseras på brist på välfärd för andra mindre välsituerade, heter det vidare. Ärade kammarledamöter! Måste inte detta gälla också pensionsfrågan? Är det inte en klasskillnad att den ena hälften av svenska folket skall pensioneras vid 65 år eller lägre ålder, medan den andra hälften pensioneras vid 67 års ålder? Den andra hälften är just den som bäst . behöver en lägre pensionsålder, behöver en sänkning till 65 års ålder. Det finns emellertid en tendens i vårt land att somliga vill slå sig för sitt bröst och tala om Välfärdssverige, och det finns många skäl för det. Men hur långt har vi egentligen nått på det socialpolitiska området? Hur är det med pensionsåldern internationellt sett? Ja, det kan vara svårt att göra jämförelser, men några data kan ändå vara värda att få antecknade. I Danmark har man samma pensionsålder som vi, 67 år. I Finland är den 65 år. I England är den 65 år för män och 60 år för kvinnor. I Västtyskland är pensionsåldern 65 år och i Italien 60 år för män och 55 år för kvinnor. I Polen är den 65 år för män och 60 år för kvinnor. Förändringar diskuteras, men jag vet inte hur långt man har hunnit. I Förenta staterna är pensionsåldern 65 år, medan man i Sovjet liksom Japan redovisar 60 år för pension. Även om uppgifterna inte alltid är jämförbara visar de dock en klar tendens — man har en lägre pensionsålder i många länder än vi i Sverige. Borde inte detta vara en tankeställare för oss, som så gärna talar om vår sociala välfärd, om vilket föredöme vi i olika sammanhang är på detta område? Vilka skäl har då utskottet att anföra för sitt ställningstagande? I slutklämmen föreslår man kort och gott att vår motion inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. I korthet kan sägas att det är med hänvisning till att pensionsålderskommittén fått i uppdrag att pröva denna och en rad andra frågor som utskottet varken vill ha en målsättning i frågan om den framtida pensionsåldern eller ge förtur att utreda den. Jag hänvisar till den föredragning av direktiven som jag gjorde tidigare med de många reservationer som fanns. Man kan fråga sig om inte dessa direktiv går ut på att man över huvud taget inte vill ha en sänkning av pensionsåldern. Utskottet talar vidare om de stora kostnader som skulle uppstå och att frågan om en sänkt pensionsålder måste ställas mot andra reformkrav. Här återkommer den gamla argumenteringen: sänker vi pensionsåldern blir det mindre pengar för er som redan har pension. Hur många pensionärsföreningar har inte byggts upp med den förkunnelsen från det ansvariga statsrådet, som det heter? Får jag klart säga ut, herr talman, att jag betraktar detta sätt att argumentera som både cyniskt och vilseledande. Varför inte lika gärna säga att om vi sänker pensionsåldern, blir det mindre pengar också till andra områden. Det kan gälla försvarskostnaden t.ex., som vi nog så småningom får debattera i detta hus. Dessa kostnader är priset som vi har att betala för vår yttre frihet. Men det finns också en inre trygghet: skyddet och värnet för individen, den enskilda människan. Där finns pensionsåldern med, den fråga som framför allt gäller dem som tidigt gått ut i arbetslivet och som gjort en lång och välmeriterad arbetsinsats, de som lagt grunden till vårt välståndssamhälle i dag. Om man arbetat långt utöver de 30 år som är normen för full pension inom tjänstepensionssystemen, arbetat upp emot 50 år och mer, har man enligt min mening väl fyllt insatsen för en sänkt pensionsålder och högre pensioner också. När man diskuterar kostnader och kostnaden för en sänkning av pensionsåldern, bör man komma ihåg att av dessa två årsklasser med ungefärligen 80000 människor i varje, eller tillsammans 160 000 människor, har redan en stor del pensioner. Det nämner man sällan någonting om. Jag har tillgång till ett material som visar att i åldersklassen 65 år och äldre har 55 procent redan pension av något slag. Det är förtida uttag av ålderspension, det är förtidspension eller sjukbidrag, det är änkepension och det är hustrutillägg. Därtill kommer den stora gruppen, nära 25 procent av hela antalet, som också har tjänstepension, och den gruppen ökar stadigt. Detta innebär att den grupp som blir kvar faktiskt uppgår till mindre än hälften av dessa två årsgrupper. Det betyder två saker, som man bör lägga märke till här — dels att gruppen 67 år minskar, dels att rättvisekravet ökar. Som jag sade: det finns en stor grupp av tjänstepensionärer, och totala antalet pensionärer inom den här åldersklassen med en pensionsålder varierande mellan 50 och 65 år är följaktligen ganska stor — mycket stor, kan man för resten säga. Det är intressant att se vilka motiveringar som anförs för att vissa grupper har en låg pensionsålder. Att militärer såsom kaptener och vissa andra grupper får pension vid 50—55 år beror på kraven på fysisk spänst. Låt mig här bara göra en stilla reflexion. Ställs inte samma krav på fysisk spänst också på människorna inom grupper som får vänta på sin pension till 67 års ålder, dessa människor som är kroppsarbetare? Jag vill också ha sagt att den lägre pensionsåldern för vissa grupper betalas gemensamt av det svenska folkhushållet. Det är de tjänster och nyttigheter vi producerar som vi har att fördela. Vårt folkhushåll tar alltså på sig kostnaderna för att trygga vissa gruppers standard och ge åtskilliga människor lägre pension och goda förmåner. I en tid när, som jag sagt, jämlikhetskravet skall sättas i högsätet är det dock naturligt att fråga sig: Var finns jämlikheten när det gäller pensioner och pensionsålder? Kan det verkligen vara rimligt att vi skall ha kvar de markerade klassgränser som det ändock rör sig om här? Till utskottets betänkande har utöver centerreservationen fogats en reservation av herr Hermansson i Malmberget. Däri yrkas, att riksdagen skall uttala sig för en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år från den 1 januari 1972. Man kan fråga sig varför vi inte kunnat enas om en gemensam reservation. På fråga från mig förklarades emellertid att enligt vänsterpartiet kommunisterna erfordras inga utredningar; det är bara att besluta och betala. Det är klart att man kan använda den argumenteringen. Men det brukar inte vara realistiskt att fatta beslut i riksdagen innan man vet beslutets innehåll, innan man har ett tillräckligt bakgrundsmaterial för det beslut man går att fatta. Det är därför vi hävdar att pensionsålderskommittén, som har utredningsuppdraget, skall utreda frågan om en sänkt pensionsålder. Vad vi hävdar är att utredningen måste få tilläggsdirektiv innebärande en bestämd målsättning att pensionsåldern skall sänkas till 65 år samt att den delen av utredningen skall göras med förtur. Det är, som jag sagt här, en angelägen och brådskande fråga. Därför har vi också sagt: Låt oss om möjligt rikta siktet mot ett beslut som kan träda i kraft den 1 januari 1972! Från den utgångspunkten har vi också låtit denna fråga komma bland de första i socialförsäkringsutskottet. Dessutom kan det också bli en budgetfråga vid ett positivt ställningstagande här i riksdagen. Tyvärr är det väl så att praktiska omständigheter kan göra det svårt att klara frågan till den 1 januari 1972. Inte minst vad som inträffat på avtalsmarknaden i form av strejk och lockout kan göra att det blir någon förskjutning i tiden. Arbetsbalansen i riksdagen har ju också lett till en — Nr 44 veckas förskjutning av beslutfattandet i denna fråga. När jag säger detta vill jag dock med skärpa deklarera att om en förskjutning blir nödvändig, kan den endast få röra sig om någon månad. Det får inte bli på det sättet att en långrotning här skall göra att denna fråga uppskjuts till en oviss Sänkning av den framtid. Det är nämligen angeläget att vi nu äntligen får ett beslut, som = allmänna pensionsinnebär att en sänkning av pensionsåldern blir en realitet. åldern Med förväntningar och förhoppningar motser många utanför detta hus att vår mest angelägna sociala fråga — en sänkning av den allmänna pensionsåldern — genomföres. Ett nej också nu skulle leda till besvikelse och tvivel på många håll om riksdagens vilja att lösa angelägna frågor för de många människorna ute i arbetslivet. För att lösa viktiga och väsentliga frågor måste det till en bestämd och målmedveten vilja. Vi i centern har den bestämda viljan i denna fråga. Med hänvisning till den betydelse denna fråga har och med vad jag här anfört, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Jag tänker ge några synpunkter på hur man ser på frågan om pensionsåldern ute på arbetsplatserna. I byggnadsbranschen, där jag själv arbetar, förefaller det närmast groteskt att människor över 65 år skall arbeta. Det tunga slitet har gjort att de omöjligt kan hänga med i det hetsiga tempot. Fortfarande finns alltför många tunga arbetsmoment kvar, och arbetarna i de här aktuella åldersklasserna har slitit ut sina kroppar innan lyftkranar och andra moderniteter kom till byggarbetsplatserna. Nu har man från fackföreningshåll sett detta som ett stort problem, att dessa äldre byggnadsarbetare alltid först blir arbetslösa — och om de får arbete, har de svårt att klara av det. Därför har man från fackföreningshåll i samråd med myndigheterna och arbetsgivarna försökt skapa speciella arbetsplatser för äldre, så att dessa skall kunna hänga med ända till pensionsåldern. Man har då valt ut reparationer och ombyggnader. Då har det tyvärr visat sig att just dessa arbetsplatser många gånger är de tyngsta, eftersom det inte finns vare sig kranar eller hissar utan allt material måste bäras, ofta fem, sex våningar. Situationen har alltså inte förbättrats nämnvärt trots god vilja. I debatten om sänkning av pensionsåldern har framförts att reformen, förutom anslagen i statsbudgeten, kostar samhället pengar genom det 47 produktionsbortfall som blir följden. Jag tycker att den argumentationen är cynisk. Man menar tydligen att det skall vara en samhällsförlust, om man inte tvingade dessa utslitna och i tungt arbete sysselsatta 65 och 66-åringar att pressa sig upp till gränsen 67 år. Vad säger mina förbundskamrater och övrigt LO-folk i den här kammaren om detta? Gränsen för kroppsarbetare, om den skall vara generell, borde heller inte vara 65 år utan snarare 60, i likhet med vad funktionärer inom LO och de olika förbunden har, trots att dessa rent fysiskt har ett lättare arbete. Folk ute på arbetsplatserna undrar också varför de som har de tyngsta, smutsigaste och mest slitsamma arbetsuppgifterna dessutom har den högsta pensionsåldern och varför inte en socialdemokratisk regering efter nära nog 40 år har rättat till denna orättvisa. Argumentet mot den sänkta pensionsåldern har i huvudsak varit att man i första hand skall förbättra de utgående förmånerna. Nu är dessa förbättringar tillgodosedda, enligt utskottsmajoriteten, i och med pensionstillskotten och direktiven till pensionskommittén om standardsäkring av pensionerna. Jag delar inte den uppfattningen, eftersom jag anser att pensionstillskotten är otillräckliga, men regeringen borde anse tiden mogen, logiskt sett, för en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Förhandlingarna mellan LO och SAF om en sänkning av pensionsåldern har givit arbetarna en viss förhoppning om att frågan skall lösas, men det är ju litet svårt att förstå att detta skall ske genom avtalsförhandlingar, när det ändå måste till en lagstiftning. Företrädare för regeringen har också sagt att det kommer att beslutas om en sådan lagstiftning under denna riksdagsperiod. Skall LO-kollektivet tvingas betala en rättvisereform två gånger? Att gå ut till människor, som längtar efter pension efter ett långt liv av slit därför att de vill komma ifrån ett pressande arbete, och hänvisa till utredningar efter alla dessa år av diskussion angående pensionsåldern, förefaller närmast som ett hån. Hänvisningen till att man inte skulle hinna lagstifta till den 1 januari 1972 förefaller också ohållbar, eftersom det förra veckan gick att på en dag eller något mer lagstifta i en mycket omfattande fråga. Herr talman! Vad jag nu anfört är synpunkter som jag inhämtat vid kontakter med arbetskamrater, såväl inom den yrkeskår jag tillhör som inom andra kategorier. Det är väl begripligt, om jag såsom ny ledamot av riksdagen också tittat på frågans tidigare behandling. Jag har exempelvis inte kunnat undgå att lägga märke till med vilken vältalighet herr Yngve Persson argumenterade vid första kammarens behandling av denna fråga 1969. Hans tal för jämlikhetskravet var nästan lika kraftfullt som det han presterade i denna kammare förra veckan: ”I sak tycker jag det är en skral social ingenjörskonst att låta en sänkning av den allmänna pensionsåldern vänta ytterligare. Den borde ha en topplacering på listan för jämlikhetsreformer.” Han fortsatte i samma anförande: ”För egen del finner jag att en snar reform på detta område är så angelägen att jag egentligen inte har plats för något anstånd, som inte är av tvingande natur. Det finns nämligen inget skäl för att somliga medborgare även fortsättningsvis, efter alla årtionden av orättvis behandling i vårt rika samhälle, skall bära ett särskilt ansvar för produktionen och samhällsekonomin genom att särbehandlas i pensionshänseende. Det förhållandet har vi haft länge nog, och det borde stå en ända upp i halsen att fortsätta med en sådan ordning.” Vid samma riksdag — alltså år 1969 — förelåg också en centermotion. Även i denna underströks att en sänkning av pensionsåldern var en jämlikhetsreform som borde genomföras snarast möjligt. I centermotionen yrkades att denna reform skulle träda i kraft den 1 januari 1972. Man kan ju fråga sig varför herr Carlsson i Vikmanshyttan inte är villig att stödja det kravet i dag. Vi får ju förutsätta att centern redan när den motionen skrevs och man yrkade på att reformen skulle genomföras vid den tidpunkten, tog hänsyn till samhällets resurser och uppbyggnaden av desamma. Nu duger inte den tidpunkten längre. Men han försäkrar att han har en bestämd vilja att sänka pensionsåldern. Det tycker jag att han och centerpartiet bäst hade bevisat genom att stödja vår motion, som innebär en konkret sänkning och inte någon urvattning. Att det parti jag företräder under en följd av år har rest kravet om sänkt pensionsålder torde vara bekant och behöver inte dokumenteras. Till de framförda kraven om utredning om sänkt pensionsålder har invändningen anförts, att några utdragna omständliga utredningar alls inte behövdes. Andra lagutskottet sade om detta i sitt utlåtande nr 20 år 1969: ”När tillgängliga resurser medger en sådan reform, kan en utredning av de lagstiftningsfrågor som hänger samman därmed med all sannolikhet klaras av på förhållandevis kort tid.” Utskottets talesman i andra kammaren, herr Fredriksson, uttalade sig ändå mer i klartext: ”Ja, vad är det egentligen som skall utredas? Det är väl i stort sett de lagtekniska frågorna, och även om de är ganska många, tror jag inte de behöver ta så lång tid — den kanske kan bli klar om ett halvår eller så.” När det nu gäller frågan om resurserna, som man ansett inte finns för denna jämlikhetsreform, och på vilkas skapande vi måste vänta, går jag tillbaka till herr Yngve Perssons bemötande av detta resonemang i första kammaren år 1969. Han sade sig tro, att vi aldrig får uppleva en sådan situation, att vi helt plötsligt en dag kan konstatera att vi har fått resurser över för en sådan reform. Nej, det hela handlar om huruvida viljan att genomföra reformen finns. Beslutar man sig för den, för genomförandet av sänkt pensionsålder, går det också att lösa frågan om kostnaderna. Man blir emellertid betänksam vid läsning av direktiven för pensionsålderskommittén. I dessa staplas mängder av betänkligheter. Direkt motbjudande är sådana frågeställningar som direkt frammanar en intressemotsättning mellan de redan pensionerade och de ännu icke pensionerade om vilka reformönskemål som är mest angelägna. Mängden av s.k. överväganden samt påpekandet, att resultaten av utredningen bör redovisas i ett sammanhang, tyder på att det är fråga om att skjuta frågan om sänkt pensionsålder långt i framtiden. Vart har då alla karska uttalanden om jämlikhet, utjämning o.s.v. tagit vägen? Jag ser av riksdagsberättelsen att herr Yngve Persson fått säte i pensionsålderkommittén och förstås skall underordna sig de givna direktiven om att utredningens resultat skall redovisas i ett sammanhang. Den belägenheten ger verkligen ringa utrymme för de vältaligt uttalade ambitionerna i riksdagsanförandet år 1969. Det anförs rätt ofta att vi borde ha en rörlig pensionsålder, vilket väl avser något mer än den genomförda vidgade rätten till förtidspensionering. Kan den nöten knäckas, så inte mig emot. Det finns massor av arbetare sysselsatta i så pass hårt arbete, att pensionering är befogad mycket tidigare än vid 65 år. Men nu handlar det om att en betydande del av löntagarna, som först får del av en generell pensionering vid uppnådda 67 år, skall komma i åtnjutande av samma rätt till pensionering vid 65 år som så många andra löntagare sedan länge åtnjutit. Detta är ett jämlikhetskrav. Men det är samtidigt ett trängande behov, vilket jag inledningsvis försökt att belysa. Varken den beslutade vidgade rätten till förtidspensionering eller hänvisningarna om att utreda frågan om rörlig pensionsålder håller som skäl att avvisa kravet om sänkt pensionsålder. En sådan rörlighet skall som riktpunkt ha en pensionsålder, som svarar mot det nutida hårda arbetet inom arbetslivet och som samtidigt rimmar med den åldersgräns för pensionering som betydande löntagargrupper, bl.a. tjänstemännen, åtnjuter. De många hänvisningarna om rörlig pensionsålder är en uppskovslinje, som vänsterpartiet kommunisterna för sin del icke kan acceptera. Det är märkligt att centern i sitt motionsyrkande i år släppt det konkreta kravet om tidpunkt för genomförandet av sänkt pensionsålder och inte heller har anfört det i den hemställan, som göres i reservation 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande. Herr talman! Jag har med det anförda ytterligare velat understryka såväl de i motionen 60 som de i reservationen 1 av herr Hermansson i Malmberget anförda synpunkterna. Jag yrkar med detta bifall till den vid utskottets betänkande nr 4 fogade reservationen av herr Hermansson i Malmberget.

Herr talman! Det är en sak vi bör slå fast: Alla är ense om att en reformering av nuvarande pensionssystem är en angelägen social fråga och att en sådan reform bör komma till stånd så snart som möjligt. Dagens debatt gäller inte om en reform skall genomföras eller inte, den gäller heller inte olika grader av vilja att besluta en reform — det finns en sådan vilja inom alla grupper. Vi har från folkpartiets sida under flera år i riksdagen och i allmän debatt krävt en pensionsreform Vi arbetade energiskt för den förändring av förtidspensioneringen som beslutades av förra årets riksdag. Vi betraktade det beslutet som en delreform — en i och för sig viktig delreform, men ändå bara ett steg på vägen. Vi har klart sagt att vi vill ha en sänkt och rörlig pensionsålder. Vi redovisade vår syn bl.a. i en partimotion i januari 1970. Vi framhöll att en huvudlinje för en reform bör vara större valfrihet, ökad rättvisa och bättre trygghet för den enskilde. Det finns flera skäl för en sänkt pensionsålder. Man kan bl.a. se frågan om pensionsåldern ur ett rättviseoch jämlikhetsperspektiv. Många har i dag en lägre pensionsålder än vad som gäller inom den allmänna system är 65 år den vanliga pensionsåldern. Många grupper, flera Onsdagen den människor med hårt arbete, har emellertid en allmän pensionsålder som 17 mars 1971 är två år högre. Det finns också flera skäl för en rörlig pensionsålder. Vi behöver ett — Sänkning av den pensionssystem som tar hänsyn till att behovet av pension infaller vid allmänna pensionsåldern skilda tidpunkter för olika människor. AÄldrandet är individuellt, och skilda yrken ställer olika krav. Människorna bör ha möjlighet att inom vissa intervaller själva bestämma tidpunkten för sin pensionering. Nuvarande pensionssystem medger en viss valfrihet — det finns en rätt till förtida och uppskjutet uttag av ålderspensionen. Men tradition, otillräcklig information och betydande minskning av pensionen vid förtida uttag har gjort att den rörligheten har utnyttjats i rätt begränsad omfattning. Vi har från folkpartiets sida starkare betonat vikten av rörlig pensionsälder — det är en huvudfråga i en kommande reform. Förra året tillsattes en kommitté med uppgift att utreda frågan om pensionsåldern. De direktiv, som den kommittén har, bygger på riksdagens uttalande förra året i samband med behandlingen av motioner om den allmänna pensionsåldern. De stämmer också väl överens med de synpunkter om en sänkt och rörlig pensionsålder som folkpartiet har fört fram. Meningarna är på två punkter delade inom socialförsäkringsutskottet. Den ena gäller inriktningen av kommitténs arbete. Direktiven har som nämnts utformats i nära anslutning till förra årets riksdagsbeslut. De har fått den bredd som är motiverad med hänsyn till frågans stora vikt. Nu framförs önskemål om att riksdagen skall i förväg binda utredningens arbete till en bestämd typ av pensionsåldersreform. Det kan inte vara rätt och riktigt att begränsa utredningsuppdraget på det sättet. Det är inte så vi bör bedriva socialt reformarbete i stora frågor. Den andra punkten gäller hur snabbt det är möjligt att genomföra en reform. I motioner har förts fram önskemål om att detta års riksdag skall besluta om en reform som skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1972. Också om man skulle begränsa pensionsreformen till att enbart gälla en sänkning av pensionsåldern kan det inte vara praktiskt möjligt att på så kort tid genomföra det utredningsoch lagstiftningsarbete som behövs. Det är inte möjligt att genomföra en tillfredsställande utredning enligt de direktiv, byggda på förra årets riksdagsbeslut, som kommittén nu arbetar efter och att dessutom få en tillfredsställande remissbehandling och offentlig debatt. Det är också en fråga med betydande ekonomiska aspekter, i synnerhet som en pensionsreform också bör innebära bättre förmåner för dem som redan är pensionärer. Det gäller att överväga de ekonomiska följderna både för pensionssystemet och för samhället i övrigt — och att anvisa de resurser som behövs för ett beslut. Socialförsäkringsutskottet framhåller att utredningsarbetet skall bedrivas ”med all möjlig skyndsamhet”. Det kan rimligen inte gå att arbeta skyndsammare än med all möjlig skyndsamhet. Herr talman! Det gäller att förena social reformvilja med realism, med realistiska bedömningar av möjligheterna att arbeta fram underlag för 51 beslut och att finansiera besluten. Vi vill från folkpartiets sida genomföra en pensionsreform, innebärande sänkt och rörlig pensionsålder, så snart som möjligt. Vi vill emellertid inte i dag fatta beslut som inte är möjliga att förverkliga. Vi menar att riksdagen kan och skall fatta beslut senare under denna mandatperiod, och vi kommer att med starkt engagemang följa och driva denna fråga. Herr talman! Med dessa uttalanden vill jag yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 4.

Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande har här relaterat hur denna fråga behandlats under tidigare år i riksdagen, och herr Olsson i Stockholm har varit inne på samma tema. Jag hoppas därför, herr talman, att jag skall kunna fatta mig något kortare. Det är riktigt som herr Carlsson i Vikmanshyttan har sagt, att vi har diskuterat denna fråga under förra årets riksdag. Argumenten torde vara ganska väl kända, och jag kan inte finna att det har kommit fram särdeles mycket nytt vare sig i reservationerna eller i de anföranden som här har hållits. Jag skulle också vilja säga att det inte råder så delade meningar i själva sakfrågan som man här har velat göra gällande. Meningsskiljaktigheterna avser ju, som herr Mundebo redan har anfört, tidpunkten och finansieringsfrågan — därvidlag är vi inte ense. Både utskottets vice ordförande och herr Olsson i Stockholm har här starkt understrukit rättvisekravet. De har också talat en hel del om jämlikheten i detta sammanhang. Jag har en känsla av att båda dessa talare i mycket stor utsträckning har slagit in öppna dörrar när de argumenterat för nödvändigheten av en sänkning av pensionsåldern. I de allmänna synpunkter som här framförts kan jag instämma helt. Det är en rättvisefråga och en jämlikhetsfråga, och nog kan vi vara ense om att ojämnheterna i de olika pensionssystemen bör utplånas. Men, herr Carlsson, det gäller inte bara pensionsåldern utan i lika hög grad pensionsnivån. Dessa två frågor är så involverade i varandra att de bör sammankopplas. En sänkning av pensionsåldern skall vi genomföra när utredningen är klar — om nu riksdagen följer utskottsmajoriteten och de ekonomiska förutsättningarna finns. Jag tycker att man i centerpartireservationen och även i motionen har angripit i stort sett endast en sida av problemet. Där talas om sänkning av pensionsåldern. Eric Carlsson har visserligen snuddat vid kostnaderna, men han vill inte framhålla dem som några särskilt starka argument för att inte den här reformen skulle kunna genomföras på en gång. Men det sägs inte så särdeles mycket om själva pensionsnivån. Låt mig först, herr talman, erinra om att vi har ett pensionssystem som ännu inte är fullt effektivt. ATP-reformen trädde i kraft 1960 och man började utbetala förmåner i rätt blygsam omfattning 1963. För varje år som går blir ju pensionsbeloppen bättre, men reformen blir inte effektiv förrän 20 år efter ikraftträdandet, alltså 1980, och dit återstår ännu flera år. Hur bra det än kan vara att sänka pensionsåldern kan vi inte komma ifrån att man absolut inte löser jämlikhetsfrågan, som både herr Carlsson och herr Olsson lagt så stor vikt vid, enbart genom att sänka pensionsåldern. Vi får också komma ihåg att det system, som vi har och som ännu inte trätt i kraft, innebär att om man sänker pensionsåldern blir det fler människor som inte får möjlighet att intjäna full pension. Det är på den punkten som jag tycker att det här resonemanget, framför allt som det förts av herr Carlsson, är alltför ensidigt. Jag tror ändå att jag i viss mån kan förstå herr Carlsson. Kanske är det så att han här framträder främst som förespråkare för en grupp som i många fall — det kan gälla jordbrukare men också andra egna företagare — har vissa värden placerade i sina företag, vilket gör att de där har en fast punkt i sin livsföring. Då kan det kanske vara tillräckligt med det stöd som folkpensionen innebär. Det är ju ingalunda fallet med löntagarna — de har i regel inte besparingar att ta till, åtminstone inte av den storleken att de kan fylla ut skillnaden mellan lön och pensionsbelopp som utgår från ATP. Därför antar jag att det första som löntagarna kräver, när de får en sänkt pensionsålder, är att pensionsbeloppen också skall förbättras. De kanske inte kan leva på en inkomst som uppgår endast till hälften eller inte ens hälften av löneinkomsten. Om man menar allvar med talet om jämlikhet måste man alltså, anser jag, samtidigt som man sänker pensionsåldern också ta upp frågan om pensionsnivån. Pensionsreformen är ju inte fullt utbyggd förrän om nio år, som jag har erinrat om tidigare. Det är väl också detta som Landsorganisationen nu har gjort. Av herr Olssons i Stockholm anförande framgick att det är i första hand löntagarna han tänker på. Det är naturligtvis i och för sig riktigt att när nu Landsorganisationen förhandlar med Svenska arbetsgivareföreningen om de sociala frågorna, så är det för löntagarna man förhandlar. Jag är övertygad om att pensionsåldern är en av huvudfrågorna i dessa förhandlingar, men jag är också övertygad om att Landsorganisationen inte nöjer sig enbart med att sänka pensionsåldern utan även vill ha en bättre pensionsnivå än vad enbart folkpensionen ger. Efter vad som sipprat ut från förhandlingarna är man också i princip överens om att lösa pensionsåldersfrågan. Och kan man träffa en överenskommelse, där man på en gång klarar både finansieringsfrågan och pensionsnivån, så är det naturligtvis att hälsa med stor tillfredsställelse. Men det finns väl andra saker som är föremål för förhandlingar mellan Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen.

Det gäller alltså många andra ting än själva pensionsfrågan. Herr talman! Låt mig också säga några ord om kostnadsfrågan. Jag tycker att både herr Olsson i Stockholm och herr Carlsson i Vikmanshyttan satte upp ganska stora skygglappar för ögonen när de framhöll att kostnaderna i och för sig inte är nägot argument. Vpk vill ju lösa kostnadsfrågan genom en ökad arbetsgivaravgift — det har sagts så i motionen — och på sa sätt ta en del av kostnaderna över budgeten. Och i motionen från centerpartiet säger man att man är beredd att medverka till finansieringen av reformen.

Herr Carlsson har visserligen i sitt anförande glidit litet grand och säger att en förskjutning kan ju få ske fastän med högst några månader. Men såvitt jag förstod menade herr Carlsson i Vikmanshyttan i alla fall att denna reform skulle träda i kraft långt innan vi fär ett nytt budgetår. Möjligt är dock att herr Carlsson har någonting i bakfickan och senare kommer att tala om hur han har tänkt sig att detta skall finansieras. Vänsterpartiet kommunisterna anser ju att vi skall ta ut kostnaderna genom högre arbetsgivaravgifter. På det sättet skulle man så att säga kringgå kostnadsfrågan vid förhandlingar om sänkt pensionsålder. Ja, jag instämmer i att arbetsgivarna bör stå för pensionskostnaderna även för den LO-anslutna gruppen av löntagare, eftersom man gör det för tjänstemännen. På den punkten är vi sålunda helt ense. Men i vilken form dessa kostnader än skall tas ut torde det komma att konkurrera med kraven på rena lönehöjningar. I varje fall antar jag att arbetsgivarnas argument blir ungefär desamma. Sedan har det föreslagits att maximeringen av folkpensionsavgiften skall slopas. Men vi har ju nu fått ett nytt skattesystem, vars skatteskalor är anpassade till de nuvarande pensionsavgifterna, och dessa avgifter måste sålunda ses i samband med beskattningen i övrigt. Att nuvarande regler ändras vill i varje fall inte socialförsäkringsutskottet tillstyrka. Utskottet är väl inte heller den rätta instansen att behandla frågor som rör beskattningen. Jag vill i det sammanhanget erinra om att pensionsålderskommittén är oförhindrad att ta upp även finansieringsfrågorna. Det står nämligen i kommitténs direktiv, som de är angivna i utskottets betänkande: ”I redovisningen bör ingå kostnadskalkyler och anvisningar rörande formerna för täckning av de ökade kostnader som följer av utredningens förslag. ” I samband därmed kan kommittén även överväga ändringar av de nuvarande finansieringsreglerna för den allmänna pensioneringen. Enligt utskottets mening finns det alla skäl för att även på den punkten invänta utredningens resultat. Utskottet här naturligtvis inte kunnat bortse från kostnaderna. Hade vi kunnat göra det, så skulle utskottets utlåtande säkerligen blivit enhälligt. Men vi har som sagt inte kunnat göra det, eftersom det här rör sig om så betydande belopp. Förra året räknade man med att det skulle kosta 750 — 800 miljoner kronor om året att sänka pensionsåldern med två år. Det är troligt att kostnaderna i dag skulle röra sig om betydligt större belopp. Antalet pensionärer stiger ju kraftigt, och pensionerna förbättras undan för undan. Alla känner till de standardtillägg och pensionstillskott som riksdagen har beslutat om. Kostnaderna ökar därför år från år. Det står alltså klart att det här rör sig om stora påfrestningar på budgeten, en budget som enligt mångas utsago inte får försvagas. Vi har helt nyligen i detta hus fört en ekonomisk debatt, där det inte minst från centerns sida har framhållits att vi mäste vara restriktiva med nya reformer. Vi har ju annars önskemål om reformer som inte direkt rör pensionsfrågan, t.ex. arbetsmiljöfrågorna. Där vill vi satsa betydande belopp. Och vi har arbetarskyddsfrågorna och företagshälsovården. Det kanske är minst lika angeläget att satsa på de frågorna — utan att därför på nagot sätt undervärdera betydelsen av en sänkning av pensionsäldern. Jag anser att vi bör ha alla dessa aspekter i blickfältet, när vi diskuterar hithörande problem. Det kanske är lika viktigt och värdefullt att vi får en god arbetsmiljö, som gör att människorna kan behålla hälsan och vara friska när de går i pension. Det är längt ifrån betydelselöst att man tänker även på den sidan av saken. Jag finner alltså att det är rimligt att man löser finansieringsfrågan i samband med att man löser frågan om pensionsåldern. Men jag skulle ändå vilja säga att det kanske trots allt inte är kostnadsfrågan som varit huvudmotivet när utskottet har avstyrkt motionerna. Det huvudsakliga skälet till värt avslagsyrkande är att socialministern har tillsatt en utredning som har att ta upp hela detta stora problemkomplex till behandling. Utredningen har fått ganska vida direktiv. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade att de var behängda med så många reservationer att han fruktar att frågan om pensionsåldern inte skall bli tillräckligt uppmärksammad. Jag tror inte att så är fallet. Jag skall inte, såsom föregående talare, citera vare sig direktiven eller utdrag av vad som tidigare sagts i denna fråga; jag kan hänvisa kammarens ledamöter till utskottets betänkande, där vissa avsnitt av direktiven är intagna. Men när man läser direktiven får man i alla fall ett begrepp om att det här rör sig om frågor som det kan läggas många aspekter på. Det är åtskilliga komplicerade frågor som utredningen har att syssla med. Om man nu, som utskottsmajoriteten anser vara riktigt, skall hälla fast vid att resultatet av utredningen bör redovisas i ett sammanhang, är det ju, såsom herr Mundebo tidigare har sagt, fullkomligt orimligt att kräva av utredningen att den skall arbeta så snabbt att förslag kan framläggas till höstriksdagen. Även utskottsmajoriteten anser ju att utredningen bör arbeta snabbt och att erforderliga resurser skall ställas till dess förfogande. Men inte med bästa vilja i världen, tror jag, klarar utredningen det på ett år. Herr Olsson i Stockholm satte stort värde på Yngve Perssons inlägg i pensionsdebatten — det var väl 1969 — men han tycks inte sätta lika stort värde på Yngve Persson när det gäller att utreda dessa frågor. Jag tror ändå att just det förhallandet att bl.a. Yngve Persson är medlem av älderspensionsutredningen är en garanti för att denna utredning kommer att arbeta snabbt. Jag tror ocksa att den kommer att föreslå en allmän sänkning av pensionsaldern. Centerpartiet vill att utredningen skall få tilläggsdirektiv som innebär att pensionsåldersfrågan skall brytas ut ur de stora sammanhangen och behandlas med förtur. Jag tror inte att det skulle vara särdeles lyckat. Alla de frågor angående uttag av pension som utredningen har fått att behandla är så involverade i varandra att det är nödvändigt med en helhetsbedömning. Vi har alltså inte kunnat tillstyrka motionsyrkanden på den punkten heller. Jag skulle gärna vilja instämma i en hel del av vad herr Mundebo sade, bl.a. i att vi bör lämna utredningen tid att genomarbeta hela det fält av frågor som direktiven ger utredningen anledning att ta upp. Resultatet bör redovisas i ett sammanhang. Då får vi bättre möjligheter att bedöma vilka reformer som med hänsyn till resurserna först bör genomföras. Då får vi också tillfälle att ta ställning till hur en sänkt pensionsålder skall finansieras. Herr Carlsson i Vikmanshyttan talade om de valkiga nävarnas folk och de hårda jobbens människor. Ja, det råder inga delade meningar om att vi bör se till att de får sociala förmåner som är likvärdiga dem som andra grupper i samhället har. Det är ju hela vår strävan. Men det är tyvärr så att våra resurser är begränsade. Här är det inte fråga om ett önsketänkande, utan vi måste i varje fall i viss mån vara realister. Om vi nu måste dra åt svångremmen — något som herr Carlsson i Vikmanshyttan och jag är ense om — finns det inga lätta utvägar för att komma ifrån den situationen. Det är bl.a. detta som är förklaringen till utskottets ställningstagande i den här frågan. Herr Mundebos anförande har jag ingen anledning att kommentera. Jag vill bara understryka vad han sade om en rörlig pensionsålder; jag skulle inte ha någonting att invända, därest utredningen kom fram till något sådant. Rent biologiskt åldras människorna olika — en del har goda krafter när de uppnått pensionsåldern och de har kanske också önskemålet att få fortsätta att jobba. Jag tror att det ur många synpunkter skulle vara lyckligt om man kom fram till ett något rörligare pensionssystem än det vi nu har. Jag vill, herr talman, till sist säga att jag hoppas att utredningen skall arbeta snabbt, och att den kommer att framlägga ett positivt förslag i den här frågan. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Fredriksson säger att vpk endast krävt ökade arbetsgivaravgifter för att finansiera denna reform Men det är ju så att vi därutöver krävt slopandet av taket vid uttagandet av folkpensionsavgift. Det skulle också drabba de inkomsttagare som det parti herr Fredriksson tillhör säger sig vilja komma åt och beskatta hårdare. Beträffande pensionsbeloppen säger herr Fredriksson att han är för att dessa skall höjas. Vpk har en motion i denna fråga som kommer att behandlas under en senare punkt på föredragningslistan. Jag förutsätter att herr Fredriksson då kommer att stödja den motionen. Jag har ingenting emot att förhandlingarna mellan LO och SAF lyckas. Det är här fråga om att genomföra en reform som måste genomföras. Men det är klart att en lagstiftning i det läget är ett stöd åt fackföreningsrörelsen och LO, som dessa säkerligen tar emot med öppna armar. Jag instämmer med herr Fredriksson att det är bra att Yngve Persson är med i pensionsålderskommittén, eftersom han tillhör dem som uttalat sig för en omedelbar lösning av denna fråga. Han sade 1969 att det inte krävdes några större utredningar. Det tråkiga är att han hamnat i en utredning med tvivelaktiga direktiv — tvivelaktiga om man verkligen vill åstadkomma en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Med detta har jag en gång till klart velat framhålla att jag också är glad för att Yngve Persson är med i denna kommitté, eftersom det måste ge en snabbare lösning av frågan. Måhända kan utredningen bryta igenom dessa direktiv och få till stånd ett förslag om direkt sänkning av pensionsåldern.

Herr talman! Får jag först säga till herr Olsson i Stockholm att vi på centerhåll inte släppt vår målsättning. Vi har sagt att vi har en bestämd målsättning i fråga om en sänkning av pensionsåldern till 65 år, att den utredningen måste ske med förtur och att utredningen måste bedrivas så snabbt att vi om möjligt kan få en sänkning från den 1 januari 1972. Om herr Olsson lyssnat bör han ha kunnat uppfatta det klara besked jag tidigare gett och det klara besked jag nu har gett. Herr Fredriksson säger att målet är att vi skall ha samma sociala förmåner för alla grupper i detta land. Det är tacknämligt, herr Fredriksson och herr Mundebo, men lev då upp till dessa gyllene normer. Vi har haft frågan om en sänkt pensionsålder uppe vid varje riksdag sedan 1961. Det har gått tio år sedan vi tog upp den diskussionen. Fortfarande har det inte skett mera på den här sidan än att man hänvisar till en utredning, vars direktiv i stor utsträckning påminner om de reservationer som folkpartiet hade till det andra lagutskottets utlåtande 1969, i vilket dessa frågor behandlades. Folkpartiet hade där sex reservationer, herr Mundebo, mot reservationen om en sänkning av pensionsåldern. Var finns viljan, herr Mundebo? Det har talats om folkpartiets rörliga pensionsålder. Vi har en rörlig pensionsålder för närvarande och folkpartiets diskussion på den punkten, herr Mundebo, liknar mera en diskussion om en rörig pensionsålder. Herr Fredriksson påstår att jag slår in öppna dörrar. Vilka öppna dörrar? Har vi inte varit pådrivande i denna fråga över huvud taget? Jag sade att vi tog upp den motionsledes 1961. Den har tagits upp i många sammanhang sedan. Förstamajdemonstrationerna såg den första gången 1965. Motioner har väckts till Metallkongressen om detta. Jag har sett frågan behandlas i andra sammanhang. Får jag säga till herr Fredriksson, att jag, som lever invid ett järnbruk och har nära kontakt med järnbruksarbetarna, vet hur dessa människor upplever den höga pensionsåldern. Om herr Fredriksson och herr Palme hade närmare kontakt med de breda lagren i detta fall, kanske även de vore medvetna om de krav som där ställs. Det är likadant med skogsarbetarna och med de kvinnor som står utanför kollektivavtal — alla dessa som i dag har 67 år som pensionsålder. Där finns kravet på en sänkning till 65 år och det är dessa människors talan jag för, herr Fredriksson. Jag har nämligen en nära kontakt med dessa människor. Jag skall återkomma senare med ytterligare några synpunkter.

Herr talman! Jag finner anledning att än en gång upprepa att det hos alla grupper finns och sedan flera år har funnits en vilja till en pensionsreform, innebärande en sänkt och rörlig pensionsålder. Jag finner det värdefullt att direktiven har en bredd, så att man kan se frågan i ett större perspektiv. Om det inom partierna finns en vilja till sänkt och rörlig pensionsålder, skall vi nog klara ett beslut i den frågan under innevarande mandatperiod. Det tror jag att vi kan försäkra herr Carlsson i Vikmanshyttan. Men herr Carlsson har medverkat så mycket i utredningsoch lagstiftningsarbete, att han är väl medveten om att det inte är möjligt att inom loppet av tre, fyra månader utarbeta det underlag som behövs för ett riksdagsbeslut hösten 1971. Om man går ut och talar för en sådan reform, bör man deklarera på vilket sätt man är beredd att finsiera den och vilka skattehöjningar 1971 års höstriksdag skall besluta om för att den 1 januari 1972 kunna genomföra denna reform. Det går inte att den ena dagen säga att man skall vara restriktiv med nya reformer och den andra dagen satsa några hundra miljoner kronor utan att tala om var de skall tas. Låt oss alltså konstatera att vi är överens om att genomföra en pensionsreform. Låt oss se till att vi får underlag för ett sådant beslut. Låt oss se till att vi skaffar fram pengar så att vi kan betala ut de pensioner som vi beslutar om. Alla grupper är ense om en sådan reform Det är inte detta debatten gäller, utan den gäller när vi kan få fram underlag för ett beslut och när vi kan få fram pengar. Jag vidhåller att det inte är realistiskt att nu fatta sådana beslut. Det är vilseledande att gå ut och besluta sådana reformer i dag.
Herr talman! Jag vet inte om herr Olsson i Stockholm kanske lyssnade litet dåligt till mig. Jag berörde frågan om maximeringen av folkpensionsavgifterna, men enligt vpk skall ju pengarna räcka till så mycket. Man vill sänka skatten för de lägsta inkomsttagarna, och pengarna skall också räcka till att delvis finansiera andra saker, som kommer upp till behandling senare i dag, bl.a. pensionstillskotten. Jag är glad över att vi börjar bli ganska ense om herr Yngve Perssons kvalifikationer som utredare i pensionsålderskommittén. Herr Carlsson i Vikmanshyttan frågade vilka öppna dörrar jag ansåg att han slog in. Det var när han talade om de starka motiv som föreligger för en sänkt pensionsålder för folk med de tunga jobben och gav en föreställning av att vi skulle vara motståndare till detta som jag menar att han slår in öppna dörrar. Vi är inga motståndare till sänkt pensionsålder men vi anser att man bör vänta till dess att utredningen är klar. Jag är inte heller så säker på att man löser problemen för de här människorna som går i skogen, i gruvor och järnverk, alltså de som har de tunga jobben, genom att sänka pensionsåldern med två år. Vi har öppnat en möjlighet för dem att få pension redan vid 63 års ålder, och det är möjligt att utredningen kommer fram till ett förslag som innebär betydligt bättre regler när det gäller att ta ut förtidspension. Det är bl.a. detta som utredningen har att ta ställning till. Sedan säger herr Carlsson att centerpartiet har varit pådrivande, och han betonade ”sedan år 1961”. Det var ju bra att herr Carlsson gjorde det. Varför var man inte pådrivande tidigare när vi hade striden om ATP?

Herr talman! Det tycks som enigheten är stor bland alla partier om en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Jag vill då uttrycka den förhoppningen att röstresultatet så småningom kommer att visa att man menar allvar när man talar om den sänkningen. Vi har ju från centerpartiet år efter år sedan 1961 här i riksdagen hävdat angelägenheten av denna reform. Vi har, som tidigare nämnts, ända sedan år 1914 haft oförändrad pensionsålder, och inom centerpartiet anser vi att en sänkning av pensionsåldern är den viktigaste och mest angelägna sociala fråga som vi har att lösa för närvarande. Jag har den uppfattningen att folkpensionerna även i framtiden kommer att spela en stor roll i samhällets insatser för att skapa rättvisa åt de äldre. Detta har stor betydelse kanske alldeles särskilt för låginkomstgrupperna. Betydande insatser har under årens lopp gjorts för att garantera ökad trygghet åt pensionärerna. Centern har ständigt återkommit med krav på bättre förmåner för pensionärerna i vårt samhälle, och det har så småningom gett positiva resultat. Men ytterligare förbättringar är nödvändiga, och här menar jag att en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år är en av åtgärderna för att skapa ökad rättvisa och trygghet åt de äldre. Det är de människorna, som genom sina arbetsinsatser har lagt grunden till värt välfärdssamhälle, och det är då ytterst angeläget för samhället att garantera dem en god trygghet och en rättvis del av standardhöjningen. En hel del har gjorts för att förbättra pensionssystemet — jag avser möjligheterna till förtida uttag, den vidgade förtidspensioneringen och det s.k. äldrestödet. Dock upplevs skillnaden i pensionsålder mellan olika grupper som en mycket stor orättvisa. Vissa grupper erhåller pension vid 65 år eller tidigare, medan pensionärer i allmänhet inte kan få full pension förrän vid 67. Utskottet skriver i sitt betänkande att pensionsålderskommittén skall ”undersöka hur nuvarande regler för ålderspension svarar mot behoven och önskemålen hos skilda grupper”. Man skriver också i betänkandet: ”Angelägenheten av en pensionsreform skall vägas mot andra reformönskemål.” Hur avväger man när det gäller pensionsåldern, som ända sedan 1914 har varit 67 år? Har alla de andra reformer som genomförts sedan dess varit mer angelägna än denna? Jag kan verkligen fråga: Ser man till behov och önskemål hos de skilda grupper som utskottet skrivit om? Gör man det, får vi också den här reformen genomförd — och mycket snart. Nu verkar det som om avtalsöverenskommelserna på arbetsmarknaden kommer att medföra sänkt pensionsålder för stora grupper. Det har också herr Fredriksson nämnt om i sitt anförande. Samtidigt säger herr Fredriksson att han inte tror att löntagarna är nöjda enbart med en pensionsålder på 65 år utan att de också kommer att kräva en bättre pension. Men hur tillgodoses alla de grupper som står utanför avtalsförhandlingarna? Måste vi inte se till alla grupper i vårt samhälle? Om man bara går efter avtalsförhandlingarna och de överenskommelser som träffas, vill jag påstå att stora grupper kommer att ställas utanför och här utgör kvinnorna en betydande del. Det finns många slitna och trötta människor som väntar och sedan - länge väntat på en sänkning av pensionsåldern. Alla dessa frågar: Har samhället helt glömt oss? Tänker man inte alls på våra insatser i produktionen under många, långa år? Kan man verkligen tala om jämlikhet och utjämning av sociala orättvisor och ändå gå emot en reform som denna? Jag vill hävda, att en växande opinion i dag ställer sig bakom centerns krav på sänkt pensionsålder. Man förväntar sig ett snabbt genomförande av reformen. Riksdagen har tidigare uttalat — det var i andra lagutskottets utlåtande nr 20 år 1969 — att de lagstiftningsfrågor som hänger samman med reformen med all sannolikhet kan klaras av på förhållandevis kort tid. Vi anser att det då bör vara möjligt för pensionsålderskommittén att avlämna ett delförslag i frågan i så god tid att en ändrad lagstiftning kan träda i kraft år 1972. Från centerpartiet vill vi kraftigt betona vårt önskemål om en sänkt pensionsålder till 65 år för alla. Vi önskar också att frågan behandlas med förtur av pensionsålderskommittén. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation 2 som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Som socialförsäkringsutskottet så riktigt anmärker har frågan om en sänkning av den allmänna pensionsåldern under en följd av år aktualiserats genom motioner i riksdagen. Själv har jag under ett stort antal år motionerat i den här frågan. I år, då frågan är föremål för utredning, har jag dock avstått från att motionera. Det kan få vara ett svar till herr Carlsson i Vikmanshyttan, som undrade varför det var så få motioner i år. Det är ju inte kutym att man motionerar i ett ärende som är under utredning, och det är också skälet till att jag har avstått därifrån. Min inställning i frågan är däremot helt oförändrad. Jag anser fortfarande att en sänkning av pensionsåldern är en av de viktigaste frågorna i den politiska debatten. Det är enligt min mening både en angelägen jämlikhetsoch rättvisefråga som kräver en snar lösning. På den punkten har jag ingalunda ändrat mening. Det är inte godtagbart — det har jag sagt förr — att de som t.ex. jobbar ute på verkstadsgolvet skall få vänta två år längre på sin Nr 44 pensionering än de som sitter inne på kontoret kanske med endast en dörr emellan. / KY . 8 i i 17 mars 1971 Men vi har som sagt äntligen kommit fram till utredningsstadiet, och det hälsar jag givetvis med tillfredsställelse. Visserligen är direktiven för Sänkning av den utredningen synnerligen återhållsamma — det skall gärna medges — och allmänna pensionsjag beklagar att så är fallet. Men det förutsättes dock att frågan om en åldern sänkning av den allmänna pensionsåldern skall prövas. De representanter som finns med i utredningen — jag tänker på herr Yngve Persson, herr Mundebo och herr Gustavsson i Alvesta för att nämna några — borgar för att man inte här skall försitta någon tid utan verkligen fullfölja vad som står i utskottets betänkande — att det skall bli en skyndsam utredning. Enligt min mening är det angeläget att så sker och att man även prövar åtgärder för en bättre lösning av den rörliga pensionsåldern än den vi nu har. Jag tänker närmast på den kraftiga reducering av pensionsbeloppet som följer av ett tidigare uttag och att denna reducering kvarstår även efter det att den allmänna pensionsåldern uppnåtts. I samband med den här prövningen bör man även ta upp frågan om sänkning av åldersgränsen för erhållande av hustrutillägg. Det anser jag vara ett viktigt komplement i detta sammanhang. Jag delar den mening som kommer till uttryck i det särskilda yttrande, som folkpartiets representanter i utskottet har fogat till utskottets betänkande, att en sänkning av pensionsåldern bör komma till stånd så snart som möjligt. Jag understryker det — en sänkning av pensionsåldern bör komma till stånd så snart som möjligt — och anser att en till 65 år sänkt pensionsålder med möjlighet till individuella variationer bör vara ett huvudalternativ i pensionsålderskommitténs utredningsarbete.

Jag har därför inte just nu något annat yrkande än utskottets. Jag vill emellertid göra ett tillägg. När fröken Pehrsson säger att det är centerns krav att pensionsåldern skall sänkas, så är det inte bara centerns krav. Det har förts fram från skilda håll. Det är ett gemensamt krav och därför emotser jag en snar lösning.

Herr talman! Jag instämde nyss i herr Mundebos utmärkta anförande, där han redogjorde för folkpartiets principinställning i denna fråga. Man kanske kunde tycka att det kunda räcka, men jag känner sedan många år ett starkt engagemang i denna fråga, så jag vill besvära kammaren under cirka fem minuter. Jag förstår mycket väl herr Carlssons i Vikmanshyttan indignation över att detta problem, denna orättvisa inte har kommit ur världen för länge sedan. Han gav uttryck för denna indignation på ett mycket bra 61 sätt, och jag vill för min del instämma i den delen av hans anförande. Fröken Pehrsson, som nyss var uppe här, talade också om den orättvisa i samhället som vi har kvar. Orättvisor har alltid funnits i samhället — i Sverige och i andra länder. Det är inte mycket mer än hundra år sedan adel och prästerskap satte sig på borgare och bönder. Så fick vi en tvåkammarriksdag så småningom, och då skulle omedelbart de rika och besuttna tillmätas större betydelse än andra medborgare och få större inflytande genom för dem fördelaktiga rösträttsbestämmelser. För drygt 50 år sedan fick vi allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Många hoppades väl då att orättvisorna i samhället snabbt skulle kunna avskaffas. Många av dem har också eliminerats sedan dess, men många stora orättvisor har vi kvar i vårt demokratiska samhälle. En av de största orättvisorna — såsom jag ser det — som finns kvar är den att de besuttna medborgarna ofta tack vare ärvda förmögenheter har kvar ensamma i alltför hög grad den beslutanderätt som styr det ekonomiska skeendet. En annan av de stora orättvisorna i dagens samhälle är den som vi diskuterar här i dag som följd av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 4 — en olika pensionsålder för olika medborgarkategorier. Det måste stå klart för envar att det innebär en grov orättvisa att medborgarna efter ett strävsamt arbete för sitt eget och de närmastes uppehälle inte skall ha möjlighet att dra sig tillbaka vid samma ålder. Det orimliga förhållandet råder att vi trots mer än 50 års demokrati inte har löst denna fråga om rätt för alla till samma pensionsålder. Varken via fria avtalsförhandlingar eller genom politiska beslut i riksdagen har detta problem lösts. — Förhållandet är desto mera orimligt som det oftast är de som arbetat hårdast som tvingas att arbeta längre än andra. Inte förrän förra året, 1970, lyckades riksdagen förmå regeringen att tillsätta en utredning om pensionsåldern m.m. Bakom beslutet låg upprepade motioner under flera år, bl.a. från folkpartihåll. Även om jag gärna i dag skulle ha velat vara med om att besluta om en generell sänkning av pensionsåldern till 65 år från en näraliggande fixerad tidpunkt, så inser jag att en klar utredning måste föreligga innan ett sådant beslut kan fattas. Jag anser därför att det särskilda yttrande som gjorts av herrar Jonsson i Mora och Mundebo, båda folkpartister, helt kort sammanfattar de åtgärder som behövs, nämligen: 1. En allmän sänkning av pensionsåldern så snart som möjligt. 2. 65 år som pensionsålder med möjlighet till individuella variationer bör därvid vara riktlinjen. 3. Riksdagen utgår ifrån att proposition i frågan kommer att föreläggas riksdagen under innevarande mandatperiod. Herr talman! Utgående ifrån att den sittande utredningen kommer att beakta synpunkterna i det nyssnämnda yttrandet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En sänkning av pensionsåldern är enligt mitt sätt att se en förkortning av arbetstiden. När vi talar om kostnaderna i detta fall skall vi inte glömma kostnaderna för den allmänna förkortningen av arbetsdagen och arbetsveckan, som vi enhälligt här i riksdagen har Nr 44 beslutat om vid flera tillfällen. Den arbetstidsförkortning som nu skall ä ik / ÄR Onsdagen den verkställas 1971 och 1973 kostar samhället minst 700 miljoner kronor, - : 17 mars 1971 men ingen har protesterat mot de kostnaderna, inte heller herr Fredriksson. Sänkning av den Ett sönderplockande av arbetsdagen och arbetsveckan förorsakar dock = allmänna pensionsmycket stora och svåra problem, inte minst inom sjukvården. Många åldern hävdar att sjukvården inte klarar flera arbetstidsförkortningar. Samma är förhållandet inom många andra områden. Förestående arbetstidsförkortning har samma effekt som ett bortfall av 600 polistjänster på bara denna sektor av samhället. Med hänsyn till de här sakerna är det min uppfattning att framtida förkortningar av arbetstiden skall göras i slutet på en människas produktiva tid, när det börjar bli tungt och besvärligt att arbeta, alltså genom en sänkning av pensionsåldern. Om det nu blir så, vilket ju förefaller troligt, att Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen träffar avtal om en sänkning av arbetarkollektivets pensionsålder, då kommer det att framstå som ännu orimligare att en minoritet av bl.a. jordbrukare och fristående löntagare skall ha en högre pensionsålder än flertalet andra människor i det här landet. Herr talman! Jag beundrar alltid politiker som har mod och framåtanda, men jag vågar ändå inte vara så snabb i vändningarna som vänsterpartiet kommunisterna och centern och yrka på ett genomförande av denna reform redan från den 1 januari 1972. Samhället har ju dock ekonomiska besvärligheter just nu. Men det är inte bara det som är orsaken. Det är också andra avsevärda problem som måste utredas innan en allmän sänkning av pensionsåldern kan genomföras. Det gäller alltså inte bara kostnaderna utan kanske framför allt försäkringstekniska problem. Dem måste man knäcka, innan den här reformen kan beslutas. Det gäller t.ex. samordningen med det stora ATP-systemet och ITP systemet. Vänsterpartiet kommunisterna gör det kanske litet lätt för sig, när deras företrädare begär att herr talmannen med ett enda klubbslag skall samordna tre mycket stora och komplicerade försäkringssystem. Det är inte fullt så enkelt. Jag förutsätter att pensionsålderskommittén verkligen bemödar sig om att lösa sin uppgift så snabbt som möjligt.

Särskilt om LO och SAF, som jag nämnde, träffar en uppgörelse om sänkning av pensionsåldern för de flesta löntagarna, har en ny situation uppstått som gör det orimligt att fortsätta med en 67-årsgräns för en liten minoritet av svenska folket. Jag hoppas att pensionsålderskommittén tar hänsyn till detta nya läge, om en uppgörelse LO-SAF kommer, och verkligen arbetar snabbt i syfte att få till stånd denna i mitt tycke mycket angelägna reform. 63 Med dessa påpekanden vill jag bara yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till den debatt som har förts i denna utan tvivel mycket viktiga fråga. Jag kunde ha nöjt mig med att instämma i det enligt mitt förmenande utmärkta anförande som herr Mundebo höll, men det är en särskild orsak som gör att jag ändå begärde ordet. När det talades om rörligheten i pensionsåldern och vikten av denna rörlighet, kunde jag inte låta bli att söka illustrera det med exempel från en yrkesgrupp som jag ofta har mycket nära kontakt med. Jag kände mig kanske särskilt föranlåten att göra det, när det talades om de valkiga nävarnas folk och de hårda jobbens människor. Jag tänker på våra yrkesfiskare ute på Nordsjön. Jag vet att de har ett av de hårdaste jobb som över huvud taget kan tänkas, och jag vet att det är inte många av dem som sysslar med detta arbete som kan fortsätta långt över 60-årsåldern. Många slutar redan vid 60 år eller mellan 60 och 65. Ytterst få kan hålla på efter 65. Jag väckte en motion i denna fråga för några år sedan, där jag begärde en sänkning av pensionsåldern för yrkesfiskare. Motionen blev avslagen den gången, men som nämnts här förut har det hänt en hel del på de senaste två åren, och nu arbetar ju en utredning med dessa frågor. Jag är glad för att utredningen har kommit till stånd, och även om kåren av yrkesfiskare inte är så stor — 7 000 å 8 000 kanske — så är det ändå mycket viktigt att deras situation blir uppmärksammad av utredningen. Denna fråga har varit uppe och är uppe till resonemang mellan fiskarorganisationerna i de nordiska länderna, och önskemålet är detsam ma överallt. Det pekas på att yrkets karaktär är sådan, att man ofta får sluta i 60-årsåldern. Jag vill därför som sagt särskilt trycka på vikten av rörlighet. 65 år är även för dessa yrkesmän en hög pensionsålder. Det får därför inte bli något slags magisk linje, ungefär som 67 års ålder varit tidigare, utan rörligheten, möjligheten att pensioneras tidigare, bör finnas för dem. Som det nu är får många av dessa fiskare sluta det hårda arbetet, de får ta andra sämre lönande arbeten, kustfiske, inomskärsfiske, eller på annat sätt försöka hanka sig fram till pensionsåldern. Det är angeläget att det blir en rörlighet även för denna grupp. Jag kan utan vidare instämma i det särskilda yttrande som herrar Mundebo och Jonsson i Mora fogat till utskottets betänkande. Jag har därför, herr talman, inget eget yrkande.

Herr talman! Jag skulle bara vilja knyta en liten kort reflexion till de jämförelser som herr Carlsson i Vikmanshyttan gjorde mellan de höga allmänna pensionsåldrarna i Sverige och de betydligt lägre pensionsåldrarna i en rad andra uppräknade länder. Skulle man bara utgå från det, vore Italien naturligtvis ett föregångsland, eftersom en man där blir pensionerad vid 60 år och en kvinna vid 55 — om man nu tycker att det är något att stå efter att så tidigt kopplas bort från arbetslivet. Men i det Nr 44 sammanhanget måste man också fråga sig: Hur ser de pensioner ut som dessa pensionärer hänvisas till att leva på? För några år sedan väcktes i Europarådet en motion där man begärde en utredning med förslag om rättighet för pensionärer att söka Sänkning av den förvärvsarbete och få arbeta på öppna marknaden. Det stora intresse som = allmänna pensionsdenna motion väckte bottnade i att pensionärerna i flertalet av dessa — åldern länder där man har låg pensionsålder i stor utsträckning har så låga pensioner att de inte kan leva på dem. Man kan då gissa att denna låga pensionsålder tillkommit för att statistiskt undanröja en ganska besvärande arbetslöshet. Och det är väl inte pa det sättet som vi vill skapa trygghet för våra pensionärer här i landet? Vi vill att om man drar sig tillbaka med pension skall den pensionen också vara sådan att den tillförsäkrar pensionären en hygglig levnadsstandard. Pensionärerna skall inte begagnas som en arbetskraftsreserv som man motar ut i arbetslivet när det är en besvärande brist på arbetskraft, men de skall inte heller användas som en regulator när man har en besvärande arbetslöshet. Den reform som vi ser fram emot är en sänkning av pensionsåldern som skall vara lika för alla och som också skall ge en hygglig standard att leva på när man träder tillbaka.

Herr talman! Det har varit en lang debatt, en debatt där det visats mycken välvilja i ord för en sänkning av pensionsåldern. Bakom dessa ord stöder man sig emellertid på en utredning, en utredning vars resultat vi vet föga om. Vi vet ännu mindre om när den kommer. Den ligger alltså i en dunkel framtid. Alla är i dag välvilliga, men låt oss vänta och se — det är ungefärligen kontentan av den diskussion som förts här i kammaren. Får jag i dag när många söker skaffa sig alibi för sitt förflutna påminna om att redan 1959 togs frågan om en lägre pensionsålder för de grupper som har 67 år som pensionsålder upp i remissdebatten i riksdagen från centerpartiets sida. 1961 väcktes en motion om detta, och motioner har sedermera väckts varje år. Någon talare här sade att det inte bara var centern som krävde en sänkning av pensionsåldern — det gjorde alla. Det är tacknämligt att vi har kommit så längt tack vare att centern har blivit pådrivande i denna fråga som i dag är vår angelägnaste sociala fråga, en rättviseoch jämlikhetsfråga som vi inte kan skjuta ifrån oss. Det är angeläget att se till att i direktiven anges att vi måste få en sänkning av pensionsåldern till 65 år. Efter denna allmänna inledning skall jag säga några ord i anslutning till de synpunkter som har framförts i dagens debatt. Herr Fredriksson, som haft till uppgift att försvara utskottets och sitt partis ställningstagande, säger att pensionsnivan sammanhänger med pensionsåldern. Det är jag medveten om Men då måste jag fråga: Varför skall det ges sådan vikt när det gäller dessa människor, som tidigt har gått ut i arbetslivet och som har gjort en arbetsinsats under 50 är eller mera, när andra grupper får full pension efter 30 tjänstår? Det är ändå egendomligt att de ekonomiska aspekterna alltid anses omöjliggöra en 65 sänkning för de grupper som i dag har 67 år som pensionsälder och som gjort en arbetsinsats under många ar. Får jag säga till herr Mundebo liksom till herr Fredriksson: Utredningen har ju i uppdrag att också utreda frågan om de ekonomiska förutsättningarna för att klara en sänkning av pensionsåldern. Jag förmodar att om viljan finns, finns ocksa möjligheterna att ekonomiskt klara denna angelägna rättvisereform. Vi kan göra vissa jämförelser. Förra veckan fattade vi här i riksdagen ett beslut som innebar ett ingrepp i arbetsmarknadsparternas möjligheter att förhandla. Man kan ha många synpunkter på det ingreppet, och jag skall inte säga någonting om det — jag har biträtt beslutet. Konflikten har emellertid, enligt vad man har räknat ut, kostat samhället 220 miljoner kronor per vecka. En sänkning av pensionsåldern kanske kostar 600 miljoner kronor, om vi bortser från minskade sjukvårdskostnader, sjukförsäkringskostnader, arbetslöshetsbidrag osv. Dessa siffror anger proportionerna när man skall bedöma kostnaderna. Det pågår för närvarande en lönerörelse, och förhandlingarna är ganska besvärliga. Varje procents höjning av de statsanställdas löner lär kosta 150 miljoner kronor. Den siffran kan vara värd att jämföra med vad det skulle kosta att genomföra en reform som skulle innebära att den grupp av svenska folket som har 67 är som pensionsälder skulle få 65 år. Det finns anledning att göra dessa jämförelser och ha dem i blickpunkten. Herr Fredriksson och herr Mundebo säger att frågan måste utredas ordentligt och att det inte går att åka så lätt fram som jag vill göra — de använde ungefär det uttrycket. 1969 skrev andra lagutskottet att denna fråga var enkel att utreda; det behövdes ingen invecklad uttedning utan det skulle gå ganska snabbt att göra den. Herr Fredriksson förde den gången utskottets talan i andra kammaren och stod också bakom utskottets utlåtande. Är det de komplicerade direktiven och socialministerns många reservationer som har gjort att herr Fredriksson nu har blivit tveksam? I utredningsdirektiven, som herr Fredriksson och herr Mundebo i dag ställer sig bakom, tornar man upp svårigheterna. Det kan man göra när man saknar en fast målsättning, och det påstår jag att man gör när man som herr Fredriksson säger: Låt oss också se hur det blir med ATP när den reformen har fullföljts! Menar damer och herrar socialdemokrater och andra att ATP-reformen skall slå igenom innan vi kan sänka pensionsäldern för dessa grupper? Eller när anser herr Fredriksson att vi skall kunna vara framme vid en sänkning av pensionsåldern? I Kramforsmanifestet är det sagt att den riksdag som nu sitter skall få pröva frågan om pensionsåldern, men det är ingenting sagt om någon målsättning där heller. När menar herr Fredriksson att vi skall kunna få ett beslut i den här frågan så att vi kan få en sänkning av pensionsåldern? Det är inte bara jag och centern som är intresserade av svaret, utan jag tror att alla dessa som i dag utanför detta hus avvaktar det beslut vi kommer fram till vill ha ett besked på den punkten. Herr Fredriksson sade att det pågar förhandlingar i dag mellan Landsorganisationen och Arbetsgivareföreningen, där man skall försöka hitta vägar för att nå fram till en sänkning av pensionsåldern för de löneanställda. I diskussionen med herr Olsson i Stockholm uttryckte sig herr Fredriksson på det sättet att man var ense om att arbetsgivarna skall betala. Är det verkligen arbetsgivarna som betalar de förmåner som vissa grupper med låg pensionsålder har i det här samhället? Är det inte så, som jag sade inledningsvis, att det är ur den gemensamma kaka vi producerar av tjänster och nyttigheter som vi tar de förmåner vi beviljar oss på det ena eller andra området? Det är där vi tar ut kostnaderna för de tjänster och nyttigheter vi har att fördela. Til syvende og sidst är det inte arbetsgivarna som betalar, utan det får folkhushållet som helhet göra — också dessa människor som blir utanför och får vänta till 67 år för att få sin pension. Fröken Bergegren tog upp en diskussion om jämförelser med utlandet och menade att jag hade dragit för snara slutsatser i fråga om pensionsåldern i andra länder. Jag tror att om fröken Bergegren hade lyssnat på mina formuleringar, så skulle hon ha observerat att jag sade att det är svårt att göra dessa jämförelser och att man inte kan göra dem direkt. Men de ger ändock antydningar om hur andra länder har sett på dessa frågor. När man diskuterar pensionernas höjd på olika håll bör man också ställa dem i relation till inkomsten per capita i de olika länderna. Jag är medveten om att det blir utomordentligt låga pensioner i många länder, eftersom inkomsten per familj knappast ligger över existensminimum. Det är klart att då blir det svårigheter. Det vore oartigt av mig att inte stanna med ett ord också inför herr Mundebos och andra folkpartisters diskussionsinlägg. Herr Mundebo och en rad andra talare från folkpartiet har vältaligt utvecklat sin vilja att sänka pensionsåldern och göra den rörlig. Jag förstär att de behöver skaffa sig ett alibi så här fem minuter i tolv, och det tycker jag är vällovligt. Men, herr Mundebo och andra, menade andra lagutskottet ingenting med sitt uttalande 1969 om att man skulle kunna klara den här lagstiftningen på kort tid? Var det bara tomma ord den gången, ville man bara skjuta ett problem ifrån sig? Jag uppfattade det inte så. Det är tydligen nödvändigt, trots att den här frågan nu har varit före i riksdagen i tio år, att man fortfarande driver på för att lägga fast en målsättning, så att vi kan få ett beslut med direkt inriktning på en sänkning av pensionsåldern till 65 år så snart som möjligt, nämligen den I januari 1972. Med den målsättningen tror jag också att vi kan hitta lösningar som vi skulle kunna samlas omkring. Slutligen ett ord till herr Fredriksson om ATP! Herr Fredriksson ställde frågan till mig: ”Varför var inte ni pådrivande den gången ATP genomfördes?” Får jag påminna herr Fredriksson om att vi hade en linje i pensionsdebatten, linje 2, som omfattades av stora grupper av svenska folket. Så vi var också pådrivande. Menar herr Fredriksson att vi är negativa till en lösning av pensionsfrägorna för svenska folket? Vi har varit överens om de beslut som vi sedermera har fattat här i riksdagen också. Vi har gått in för förtidspensionering, varvid vi tagit hänsyn till människorna och deras situation över huvud taget, och vi har den inställningen kvar fortfarande. Jag skall sluta med att säga att detta är första gängen i den nya enkammaren som vi diskuterar frågan om sänkt pensionsålder. Många av ledamöterna är nya i riksdagen, och de liksom vi äldre räknar sig som framstegsvänliga. Nu har vi alla en chans att i handling visa att vi verkligen är framstegsvänliga, att vi vill infria något av de många löften som gavs i valrörelsen inför 1970 års val. Ett positivt beslut i dag skulle medföra ett erkännande ute bland de många människorna av att den nya enkammarriksdagen också visat kraften, förmågan och viljan att lösa den största sociala jämlikhetsfrågan, nämligen en sänkning av pensionsåldern — en fråga som diskuterats under hela 1960-talet. Ett sådant positivt beslut i dag skulle innebära att den här dagen och den här kammarens insatser skulle gå till historien. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! När nu herr Carlsson i Vikmanshyttan återkommer i ett långt anförande måste jag återkomma i ett par korta repliker. Herr Carlsson säger nu att centerpartiet var pådrivande i pensionsfrågan även före 1960. Får jag då ställa följande fråga: Hur många tror herr Carlsson i dagens läge skulle ha varit intresserade av att gå i pension vid 65 år om man följt centerns linje i ATP-striden? Pensionsnivån skulle då inte ha varit sådan att människorna haft råd att gå i pension. Det var just vad linje 2 innebar. Sedan frågar herr Carlsson när jag tror att denna reform kan träda i kraft, om det inte kan bli förrän ATP-reformen är fullt genomförd. När nu representanter för alla partier, bland dem Eric Carlsson, med stor emfas har understrukit reformens angelägenhet, bör det väl vara en garanti för att den här reformen kommer att genomföras relativt snabbt. Jag tror inte att utredningen skall behöva sitta i många år. Vidare säger herr Carlsson att jag skulle ha bytt fot. Jag har tidigare sagt att det inte skulle behöva ta lång tid att göra denna utredning. Ja, om det gäller enbart en sänkning av pensionsäldern, då kan man ifrågasätta om det över huvud taget är så nödvändigt med en utredning. Men nu menar ju utskottsmajoriteten att alla dessa sammanvävda, involverade och komplicerade frågor skall utredas i ett sammanhang, och då tror jag inte att det kan gå så särskilt snabbt. Då bör nog utredningen få litet tid på sig. På nytt understryker herr Carlsson att det är centerpartiet som är pådrivande. De som en gång i framtiden skall forska i historien om pensionsfrågan kommer att kunna konstatera att det är socialdemokraterna som varit pådrivande, som har gjort de väsentligaste insatserna för att lösa pensionsfrågan för folket i detta land. På tal om påståendena att centern är och har varit pådrivande blev man kanske litet orolig när man hörde herr Hedlund i remissdebatten, ty där sade han mycket bestämt att nu gäller det att hålla igen, nu kan det inte bli tal om att genomföra några sociala reformer. Detsamma sade ocksa herr Fälldin under finansdebatten. Vem skall man egentligen tro på? Gäller inte längre vad ledande centerpartister sade vid den tidpunkten? Skall man tro på vad herr Carlsson säger i dag, att vi nu på en gång vid en fastställd tidpunkt skall genomföra den här kostnadskrävande reformen?

Herr talman! Först ATP! ATP-avgiften finansieras til syvende og sidst ur lönekuverten. Det skulle också linje 2 ha gjort. Finansieringen gick visserligen olika vägar men slutresultatet skulle ha blivit detsamma, ökad ålderstrygghet. Herr Fredriksson säger att det är socialdemokratin som har varit pådrivande när det gäller pensionen. Detta är ändå märkligt när 1913 års riksdag beslöt om 67 är som pensionsålder. Det är 1971 års riksdag nu — fortfarande har vi 67 år som pensionsålder. Var finns drivfjädern här, och varför har man inte åstadkommit någonting i den delen? Pensionsåldern är fortfarande oförändrad. När det gäller herr Hedlunds uttalanden i remissdebatten vill jag påminna herr Fredriksson om att herr Hedlund gjorde den deklarationen, att man måste visa återhållsamhet, men att det finns ett område där det är angeläget att 1971 års riksdag fattar ett beslut, nämligen i fråga om att få till stånd en sänkning av pensionsåldern. Herr Hedlund sade också att vi inom centern är beredda att medverka till den finansiering som erfordras för reformen. Centern har den uppfattningen i dag — centern har icke släppt den frågan. Vi menar att frågan om sänkning av pensionsåldern måste lösas. Herr Fredriksson har rätt när han säger att han och jag är överens om att vi skall visa återhållsamhet med utgifterna. Men vi har också varit överens om att lösningen av angelägna sociala frågor ändå inte får sitta emellan på grund av dagens ekonomiska bekymmer, utan dessa frågor måste vi klara. Och vi i centern är beredda att klara den här frågan.

Herr talman! Det var inte min mening att gå upp i debatten, och jag skall heller inte göra något debattinlägg. Men jag har apostroferats flera gånger, och det kan vara motiv för att jag säger ett par ord. Först och främst vill jag slå fast att jag inte på något sätt har ändrat uppfattning jämfört med de synpunkter jag framfört vid tidigare års debatter i denna fråga.

Detta gäller i vart fall om vi väger det mot den humanistiska syn vi har i alla andra sammanhang i vårt samhälle. Nu är det ju så som har sagts här, att förhandlingar pågår mellan LO och Arbetsgivareföreningen. Jag vågar tro att dessa förhandlingar leder till ett avtal inom relativt kort tid om sänkning av pensionsåldern för löntagare på den privata arbetsmarknaden till 65 år och också till att vi får en ersättning som blir i princip densamma som för tjänstemannavärlden. Men kvar stär ju då enskilda företagare, hemmafruarna och även de löntagare som nu inte har pension vid 65 års ålder men skulle kunna få det via avtal. De kan ju behöva stöd av den allmänna folkpensionen till hustrun för att få en anständig nivå på familjepensionen, när familjeförsörjaren kommer in i denna ålder. Jag har alltså inte ändrat uppfattning. Sedan vill jag understryka vad jag uppfattade att herr Mundebo redan har framhållit, att i den statliga utredningen är vi helt överens om att forcera arbetet så gott vi kan. Jag har ingen anledning att här ange någon tidpunkt då utredningens arbete kan vara klart — jag vet att det alltid är farligt att göra det — men vi är helt eniga om att arbeta hårt. Tyvärr är emellertid frågorna hopkopplade och komplicerade, och därför kan det dra ut litet på tiden. Men det kan också hända att utredningen kommer att överraska denna riksdag med ett utredningsresultat förhållandevis snabbt. Och ingen är mera angelägen om det än jag, eftersom jag har den uppfattningen att just denna riksdag bör få tillfälle att avgörande pröva denna fråga.

Herr talman! Låt mig få summera min ståndpunkt i detta anförande, som är det sista i denna fråga för min del. När jag konstaterar att alla är ense om en pensionsreform, innebärande en sänkt och rörlig pensionsålder, gör jag det från följande utgångspunkt. Samtliga i riksdagen representerade partier har här i riksdagen, vid partikongresser och i allmänna debatter fört fram krav av det slaget. Det är inte ett parti som står bakom de kraven. Som herr Westberg i Ljusdal sade för en stund sedan är det ett gemensamt krav att så snart det är möjligt genomföra en pensionsreform Jag tror på en sådan reform, och jag tror att den kommer att genomföras snart. Men när jag inte är beredd att i dag fatta ett sådant beslut men väl beredd att göra det under denna mandatperiod, så är det av följande skäl. Vi måste innan vi fattar ett beslut ställa följande två krav. För det första skall vi se till att vi genomför en vettig reform. Det gäller inte bara att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år, utan det gäller att samordna flera olika pensionssystem och bevara och förbättra rörligheten inom pensioneringen. För det andra skall vi se till att vi kan finansiera reformen. Vi skall tala om var vi skall ta medlen, så att det finns pengar att betala ut till de pensioner vi beslutar om. Jag tvivlar inte på att vi under innevarande mandatperiod kommer att fatta ett beslut om en pensionsreform. I varje fall kan det därvidlag inte råda något som helst tvivel om folkpartiets ståndpunkt. Den är klart redovisad i det särskilda yttrande som finns fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande. Jag tvivlar inte heller på reformviljan hos de andra partierna. Och jag skulle vara glad om de som har ifrågasatt den skulle i folkupplysningens tjänst vilja sprida budskapet att en pensionsreform är ett gemensamt krav. Men vi skall inte fatta beslut därom förrän vi kan förverkliga det. Herr talman! Denna debatt har inte gällt politisk reformvilja, den har gällt politisk realism, politisk hederlighet!

Herr talman! Motionen 718 tar upp frågan om beräkningen av tilläggspension för hemarbetande som vårdar barn. Mänga hemarbetande föräldrar mäste avstå från förvärvsarbete ett antal år för barnavårdande uppgifter. Deras ställning i ATP-systemet är inte tillfredsställande ordnad. Genom sina insatser i hemmet gör dessa samma nytta ur samhällets synpunkt som om de varit förvärvsarbetande i konventionell mening. Framför allt gäller det sådana fall där de hemarbetande vårdar sina barn före inträdet i grundskolan, varigenom samhällets barnavärdande institutioner avlastas. Vi antog förra året en skattereform som avsåg att främja de hemarbetandes valfrihet mellan yrkesarbete och fortsatt hemarbete. Om denna valfrihet skall få någon mening måste samhället se till att föräldrar med små barn bereds möjlighet att få barnen omhändertagna under arbetstiden. Eftersom samhällets barntillsynsresurser är otillräckliga torde ett mycket stort antal föräldrar nödgas avstå från förvärvsarbete för att vårda sina barn i hemmet. Det framstår under sådana förhållanden som konsekvent att man i tilläggspensionssystemet inför möjlighet att jämställa sådan barnpassning med förvärvsarbete. Vi reservanter ansluter oss i princip till den tanke som tas upp i motionen, nämligen att föräldrarna skall tillföras pensionsår i viss begränsad utsträckning för tillsyn av barn i hemmet. Vi anser att samhället bl.a. på detta sätt bör erkänna att hemarbetande som vårdar små barn fullgör en betydelsefull samhällsinsats. Vi säger i reservationen: ”Hur en sådan ordning bör genomföras får bli föremål för närmare utredning.” Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Det här är en av riksdagens många följetonger, och därför kan jag fatta mig mycket kort. Vi reservanter tror att det kommer att ta lång tid innan samhället kan ordna barntillsyn för alla hemmafruar, som har små barn och som önskar gå ut i förvärvsarbete. Av den anledningen kommer många kvinnor, som måste vårda barn i hemmet under flera år innan de går ut i förvärvslivet, att få svårt att intjäna en egen pension inom ATP-systemet. Jag skall bara ge ett enda litet exempel. En kvinna med många barn ägnar sig från 25 till exempelvis 45 års ålder åt dessas vård och fostran. Därefter går hon ut i förvärvsarbete till 65 års ålder. Hon hinner alltså intjäna pensionspoäng och pensionsår i 20 år, men, herr talman, ATP-systemet kräver 30 år för full ATP-pension. Denna kvinna skulle alltså få två tredjedels pension. Om riksdagen följer reservationen och den linje som moderata samlingspartiet har kämpat för i många år, skulle hon få tillgodoräkna sig t.ex. halvt pensionsår för varje år hon har vårdat minderåriga barn i hemmet. Även detta arbete är sannerligen ett mycket värdefullt arbete. För dessa 20 barnavårdande år i hemmet skulle hon få räkna sig till godo ytterligare 10 pensionsår och således erhålla full pension från ATP. Och hon har ju i alla fall arbetat i 20 år med barn och 20 år ute i förvärvslivet. Till sist skall jag bara göra ett tillrättaläggande av en mening i utskottets betänkande. Det gäller just denna möjlighet att tillgodoräkna sig pensionsår för vård av minderåriga barn i hemmet. Utskottet skriver: ”Motionerna har avslagits under hänvisning till att den föreslagna ordningen innebär ett avsteg från den grundläggande principen att rätt till tilläggspension skall baseras på inkomst av förvärvsarbete.” Ja, det vore illa om vi verkligen skulle vilja göra ett avsteg från den principen, men så är det inte. Även vi anser att det måste krävas inkomst av arbete för att få pension. Om en kvinna arbetar hela sitt liv med hem och barn och aldrig går ut i förvärvsarbetet, får hon ingen pension från ATP-systemet, ty det finns ingen inkomst att bygga på. Principen att det måste finnas en inkomst för att få pension står alltså fast. Men reservanternas förslag ger en rättvisare pension för de många kvinnor som går ut i förvärvslivet efter många års barnavårdande gärning och därför inte hinner med de 30 är i förvärvslivet som krävs för ATP-pension. Med denna korta motivering, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Motiveringen för den reservation som är fogad till detta utskottsbetänkande har redan framförts av fröken Pehrsson och herr Ringaby. Jag kan därför fatta mig kort. Frågan om tilläggspension för hemarbetande make har ju varit föremål för behandling tidigare i riksdagen vid flera tillfällen. Jag skulle vilja säga ett par ord om hur vi från folkpartiet ser på denna fråga. Låt mig erinra om att vi redan i motioner till 1966 års riksdag väckte förslag om införande av en allmän egenpension. Det förslaget skulle innebära en självständig pensionsrätt för hemarbetande eller deltidsarbetande make eller maka, alltså för den av makarna som stannar hemma. Låt mig få citera några ord ur denna motion: ”En egenpensionreform bör emellertid även ge en hemarbetande make självständig pensionsrätt. Arbete i hemmet anses i de flesta hänseenden likställt med förvärvsarbete utom hemmet. Det gäller emellertid inte i pensionshänseende. Det får anses omotiverat att den av makarna som stannar hemma antingen för vård av barn eller av annat skäl därigenom helt undantages från möjligheten att intjäna egna pensionspoäng. Det är angeläget att den hemmavarande maken beredes självständig pensionsrätt. Endast härigenom undvikes många av de komplikationer som pensionssystemet eljest innebär. För närvarande berövas t.ex. en hemarbetande kvinna i vissa fall sin pensionsrätt vid skilsmässa.” Folkpartiets uppfattning ligger alltså nära de förslag som har väckts i de motioner som utgör grundvalen för utskottets betänkande. Pensionsförsäkringskommittén har fätt till sig översänd den motion från folkpartiet 1966 som jag nyss omnämnde, och pensionsförsäkringskommittén kommer inom kort att redovisa sitt ställningstagande.

Detta är en viktig fråga, som behöver komma till en lösning så att man kan få bort något av den orättvisa som nu är rådande.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

Herr talman! Herr Ringaby sade att detta ärende var en följetong. Det är rätt märkligt, att utskottsmajoriteten i flera år har varit så negativ till det samhällsgagnande arbete som sker i hem och familj. Det är riktigt att den grundläggande principen är att tilläggspension skall baseras på inkomst av förvärvsarbete. Men varje hemarbetande kvinna med barn tjänar in stora belopp, inte till sig själv men till kommunen. Det går väldigt lätt att räkna ut med tanke på de kostnader som är förknippade med samhällstillsynen av barn. Jag och några till har motionerat i detta ärende, inte bara med tanke på mammor med barn utan också med tanke på dem som vårdar andra i hemmet, t.ex. åldriga föräldrar. Det finns exempel på människor som gör en fantastisk insats under många år. Får nu en sådan människa ingen lön, borde hon väl ändå kunna få tjänstår, tycker man. Hade hon passat andras barn, hade hon fått både lön och ATP-år, det vet vi. Det är en underlig inkonsekvens. Jag tycker inte att utskottet lyckas övertyga oss med talet om att de 30 åren kan tjänas in i alla fall, även om man några år tvingas vara hemma. Hur vet utskottet vilken tid det tar att ha vårdnad om barnen? Det är kanske så att vederbörande inte orkar med så mycket tjänstetid utöver de åren. Det nuvarande systemet har rent groteska konsekvenser, som jag tror att folk i gemen begriper väldigt väl. Tag en kvinna som arbetar på ett hönseri och föder upp höns. Hon får räkna både ATP-poäng och ATP-år. Men så stannar hon hemma ett tiotal år, föder barn och gör den mycket samhällsgagnande insatsen att vårda dem. Då får hon inte tillgodoräkna sig någonting — inte förrän hon återvänder till hönseriet. Hur man än argumenterar i denna fråga, rättvisa är det inte, jämlikhet är det inte.